Herr talman! Herr Olsson i Stockholm undrade om jag kände till hur det är i arbetslivet, och samma fråga ställde han till herr Mundebo. Ja, herr Olsson, jag har 24 år med 9 timmar om dagen i skogsarbete och lantarbete bakom mig, och jag har burit vetesäckar på 100 kilo två trappor upp på ett magasin. Herr Olsson hade alltså verkligen otur — jag känner till hur det är att jobba tungt. Och av just den anledningen har jag också länge kämpat för att sänka pensionsåldern. Herr Olsson tyckte vidare att mitt resonemang om pryltillverkning var skrämmande. Ja, det var bara en kommentar till gårdagens underliga debatt om prylar. Men jag skall ge herr Olsson ett exempel. Om vänsterpartiet kommunisterna låter trycka en valaffisch, är det i och för sig en onyttig sak som produceras, lika onyttig som en valaffisch som trycks av de borgerliga eller av socialdemokraterna — och dessutom skräpar den ned i naturen. Men den ger trots allt tryckeriarbetarna sysselsättning, herr Olsson, och på det sättet också samhället inkomster. Men om herr Olsson och jag tvättar varandras skjortor ger det inte ett enda öre till statens kassakista. Det var bara det problemet som jag pekade på. Vi måste alltså ha lönsamma företag med full sysselsättning, vilka ger vinst, om vi skall klara en sänkning av pensionsåldern, miljövård, sjukvård och allt annat. Pengar kommer ur lönsamma företag, herr Olsson, inte ur vänsterpartiet kommunisternas propaganda.

Vad menar vi med ett principbeslut i detta ärende?

Jag förutsätter att det utredningsförslaget kommer att läggas fram så snart under 1973 att vi efter vederbörlig remissomgång kan få ett förslag till riksdagen i början av 1974, i varje fall under 1974 års vårriksdag, och därmed kan fatta ett beslut som äntligen leder fram till ett resultat. Det är ändå på det sättet — och det är vi överens om herr Olsson och jag — att vi måste få ett resultat i den här frågan med hänsyn till de många människor som berörs av den. Därför är det angeläget att den reservation som vi har avgivit leder till ett positivt beslut. Till skillnad från utskottets majoritet har vi reservanter en klar målsättning. De många svävande skrivningarna i utskottsbetänkandet visar att utskottet saknar en bestämd målsättning i fråga om pensionsåldern. Och vinner utskottet, herr Olsson, så innebär det att vi kan titta i framtiden efter ett positivt beslut i den här frågan. Jag hoppas att jag därmed har givit herr Olsson ett klart och koncist besked om vad vår reservation innebär och var jag står. Reservationen är ett led i strävandena att få till stånd ett definitivt beslut om sänkning av pensionsåldern.
Herr talman! Herr Ringaby sade att han har arbetat tungt själv och att det var otur för mig, men det visste jag faktiskt tidigare. Däremot tycker jag att det är dubbelt allvarligt, om han själv har slitit hårt men nu inte tar ställning till förmån för andra som fortsätter det tunga slitet hela sitt liv. Jag har valt att ta ställning för dessa människor, men herr Ringaby har år efter år röstat emot bl.a. vpk:s motioner angående sänkning av pensionsåldern. Vad beträffar att tillverka prylar och skräp osv. sade herr Ringaby att han citerade gårdagens debatt. Ja, det observerade jag. Men han hävdade att företag måste löna sig och att det sedan inte spelar någon roll vad de gör. Man kan tillverka vad som helst, tycker herr Ringaby, men det är fortfarande lika skrämmande att höra det. Om det lönar sig att döda vietnameser, vilket det har gjort för en del, då skall man alltså ägna sig åt det — lönsamhet i första hand. Jag tror inte att vi klarar ut det här herr Ringaby och jag, men jag tänker på vårdtjänster och andra offentliga tjänster. Herr Ringaby nämnde ett exempel med skjorttvätt. Huvudsaken är väl att skjortan blir ren. Det måste vara människornas tillfredsställelse man ser till och inte till profiten. Sedan till herr Carlsson i Vikmanshyttan. Varför tar då inte centerpartiet konkret ställning? Ni har ju ett någorlunda hyggligt förflutet i den här frågan. Ni har motionerat tidigare i många år, och jag har en viss respekt för det. Man har sagt att man vill invänta ekonomiska resurser, men har inte den tiden kommit år 1973 att resurserna finns, så att vi kan ta ett konkret beslut om sänkning av pensionsåldern från en bestämd tidpunkt?
Herr talman! Herr Olsson i Stockholm hade otur igen. Jag har faktiskt tidigare röstat för en sänkning av pensionsåldern. Och huvudsaken är att vi har ett meningsfullt arbete, som ger inkomster till samhället.

Herr talman! Det kan väl sägas att vårt socialförsäkringssystem i många avseenden är framstående och ger de människor som åtnjuter dess förmåner en god grad av ekonomisk trygghet. Det gäller inte minst de bestämmelser som avser den allmänna pensioneringen. Systemet har också genom skilda riksdagsbeslut sedan det infördes varit föremål för väsentliga ändringar och förbättringar. Den allmänna folkpensioneringen infördes 1914. Det beslutet måste betecknas som principiellt riktigt, och det lade grunden för det pensioneringssystem som vi nu har.

Möjligheterna till förtidspension på andra grunder har emellertid förbättrats genom de beslut som riksdagen fattat, nu senast föregående år. De bestämmelserna medger en generösare bedömning av medicinska faktorer, och de ger också möjlighet till förtidspension av arbetsmarknadsmässiga skäl. Härigenom finns möjlighet att få full pension från 63 års ålder och i vissa fall också vid en tidigare tidpunkt. Man kan också säga att det s.k. äldrestödet innebär förmåner för dem som inte uppnått pensionsåldern och inte heller kunnat få förtidspension. Det betänkande vi nu behandlar, socialförsäkringsutskottets betänkande nr 2, berör i första hand frågan om sänkning av den allmänna pensionsåldern. Vi har en pensionsålder på 67 år, som gäller ända sedan 1914, då folkpensionen infördes — vilket har framhållits tidigare i den här debatten. Men den gränsen är inte enhetlig för alla pensionstagare. Många yrkesgrupper har redan en lägre pensionsålder, och det är då en åldersgräns som fastlagts genom avtalsmässiga överenskommelser. Jag kan här än en gång peka på det avtal som träffats mellan LO och SAF — som ger värdesäkrad pension för samtliga LO-anställda från 65 års ålder. Man börjar genomföra den här pensioneringen 1973, och systemet skall vara fullt utbyggt 1975. Det här avtalet täcker in en stor del av arbetsmarknaden, och det är ytterligare ett skäl för en ändring av pensionsåldern för de grupper som inte kan täckas in genom överenskommelser av detta slag. Man kan också tillägga att i kommunal och statlig tjänst pensionsåldern normalt är 65 år eller t.o.m. lägre. Jag skulle alltså vilja konstatera att vi har haft och har en utveckling till förmån för en sänkning av den allmänna pensionsåldern. Debatten har också i flera år rört sig om betydelsen och angelägenheten av att ett beslut fattas i den riktningen. Det är motiverat inte minst av rättviseskäl: grupper som inte nu kan komma i åtnjutande av en lägre pensionsålder skall kunna få pension tidigare nu genom ett beslut här i riksdagen om en sänkning av den allmänna pensionsåldern. Jag tror att man också kan konstatera att det föreligger ett starkt motiv för och en uppslutning kring kravet på en allmän sänkning av pensionsåldern. Det har framgått inte minst av de inlägg som gjorts tidigare i den här debatten. Från folkpartiet har vi tidigare, och nu senast i en partimotion, nr 1134 till årets riksdag, begärt att förslag snarast skall föreläggas riksdagen om en sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år. Vi framhåller i motionen att det är angeläget att eliminera den orättvisa som består i att vissa grupper får pension först vid 67 års ålder medan andra får full pension redan vid 65 års ålder. Att åstadkomma en mer rättvis pensionsålder är en väsentlig åtgärd, som samhället måste vidta för att garantera de äldre en god trygghet och en rättvis del av standardhöjningen. Men vi har från folkpartiet samtidigt, som också herr Mundebo tidigare anfört i sitt inlägg, framhållit att det är angeläget att pensioneringssystemet ger större möjligheter till individuell valfrihet. En del människor önskar kvarstå i arbetslivet, under det att andra har behov av att gå i pension vid en tidigare tidpunkt. Det fysiska och psykiska åldrandet infaller vid skilda tidpunkter för olika människor. Vi menar därför att en allmän sänkning av pensionsåldern bör kombineras med ett system för en s.k. rörlig pensionsålder. En sådan utformning av vårt pensionssystem skulle bättre medge en avtrappning av yrkesverksamheten och en successiv övergång till pensioneringen. I det samrådsmaterial som vi inom folkpartiet tog fram redan 1969 omkring ämnet ”Aktivitet och trygghet för äldre” aktualiserade vi frågan om en allmän sänkning av pensionsåldern och därjämte frågan om en rörlig pensionsålder som kunde ta mera hänsyn till olika människors skilda förutsättningar för ett fortsatt yrkesliv när man närmar sig den allmänna pensionsåldern. Vi fick redan då ett starkt gensvar för synpunkter i den riktningen. Vi redovisade dessa synpunkter i en motion till 1970 års riksdag. Det är rimligt med större möjligheter till valfrihet för den enskilde. Det ger också ökad trygghet och rättvisa i oväntade situationer som kan inträffa för en människa. Vi har olika fysiska förutsättningar. Vårt arbetsliv varierar och människornas fysiska hållbarhet skiftar. Många är färdiga för pensionering redan vid en tidigare ålder, ja rent av innan de uppnått ens den åldersgräns som vi här diskuterar, 65 år. Men andra både kan och vill fortsätta sitt arbete även efter uppnåendet av vad vi kallar en normal pensionsålder. En successiv avtrappning av yrkesverksamheten kan för många vara ett bättre alternativ än ett abrupt avbrytande vid en fixerad ålder. De förbättrade möjligheterna till förtidspensionering synes mig vara ett led i och en utveckling mot en rörligare pensionsålder. Sedan de bestämmelserna infördes har man också kunnat notera ett ökat antal förtidspensionärer som fått full pension redan vid 63 års ålder, och det finns möjlighet att få pension vid en ännu tidigare tidpunkt. Vi noterar således att vårt förslag om en sänkt och rörligare pensionsålder alltmer uppmärksammas i den allmänna debatten och vinner gehör. Pensionsålderskommittén har bl.a. också till uppgift att pröva frågan om en ökad rörlighet — en rörligare pensionsålder. I tidskriften Socialförsäkring, som tidigare nämnts i debatten, framhålles bl.a. följande i en artikel om pensionsåldern: ”Både ur mänsklig och ekonomisk synvinkel förefaller det vara den bästa vägen i den här frågan att skapa valmöjligheter så att människor kan få pension när de inte längre orkar arbeta. Valmöjligheter, som också ger den, som vill fortsätta, chansen att göra det. En sådan utveckling stämmer också bäst med den förhoppningsvis fortsatta trenden vad gäller hälsan.

Nu kanske man säger att det inte är så stora skillnader mellan vad utskottsmajoriteten säger i betänkandet och vad reservanterna säger. Jag vill emellertid framhålla att i reservationen I hemställer vi, de tre icke-socialistiska partierna, om ett klart prinicpiellt ställningstagande till förmån för en sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år, och vi yrkar i reservationen på ett principbeslut i den frågan. Det är alltså ett klart och tydligt ställningstagande för att riksdagen nu bör fatta beslut i denna fråga. Vi understryker också i motiveringen angelägenheten av att pensioneringssystemet medger individuell valfrihet och att man genom en rörlig pensionsålder bör ta hänsyn till att behovet av pension infaller vid skilda tidpunkter för olika människor. I reservationen V har fpoch m-ledamöterna reserverat sig till förmån för en motion nr 647 av herr Hamrin m.fl. I denna motion tas frågan upp om de äldres sysselsättning — en fråga som har ett nära samband med den rörliga pensionsåldern och behovet av att skapa fler sysselsättningsmöjligheter för personer i de aktuella åldrarna. För att förverkliga tanken bakom en rörlig pensionsålder räcker det inte med att införa en viss typ av pensioneringssystem. Det fordras aktiva samhälleliga insatser för att ge arbete också till äldre, om de vill ha det. I reservationen V framhåller vi att en rörlig, individuellt bestämd pensionsålder förutsätter en reell frihet för arbetstagare att välja mellan att gå i pension och att fortsätta i yrkeslivet en tid. För äldre som vill fortsätta att arbeta innebär en meningsfull sysselsättning en behövlig stimulans i det dagliga livet. Skäl kan anföras — som det också framhölls i inrikesutskottets betänkande nr 21 år 1972, där frågan då behandlades — för att i det dagsaktuella arbetsmarknadsläget vid fördelning av resurser prioritet ges åt de grupper som inte kan trygga sin försörjning genom pension. De dagsaktuella problemen får emellertid inte undanskymma skälen för att ta upp den mera långsiktiga fråga som det här gäller. Vi reservanter menar därför att pensionsålderskommittén skall erhålla i uppdrag att lämna förslag till åtgärder som samhället kan vidta för att underlätta för de äldre som så önskar att fortsätta sitt arbetsliv. Herr talman! Med det som jag här har anfört ber jag att få yrka bifall till reservationen I i fråga om principbeslut om sänkning av den allmänna pensionsåldern från 67 till 65 år samt vidare till reservationerna III och Vv

Herr talman! Låt mig allra först slå fast att för socialdemokratin har det varit och är en central uppgift att säkra en trygg ålderdom åt den generation som byggt upp vårt samhälle. Många viktiga reformer har genomförts för att skapa trygghet åt våra åldringar, och det är ett arbete som pågår och som med kraft måste fullföljas. Det har också utskottet klart och tydligt framhållit i sitt betänkande. Jag säger detta därför att jag av de föregående talarnas inlägg tyckt mig kunna utläsa att var och en anser att det är just det parti han företräder som varit den drivande kraften när det gällt att skapa goda förhållanden och bra pensioner för våra åldringar. Ja, herr talman, äras den som äras bör! Varje parti skall i rättvisans namn bedömas efter sina insatser och sina förtjänster, men låt mig ändå konstatera att inget av de borgerliga partierna kan hänga på sig någon lagerkrans när det gällt att på ett verkligt effektivt sätt skapa ålderstrygghet för människorna i det här landet. Här talar historien sitt tydliga språk. Utskottets vice ordförande var litet historisk i sitt inlägg. Om jag också får komma med en mycket kort historik, skall jag inte gå så långt tillbaka som till 1913. Låt mig bara erinra om den dramatiska striden kring ATP-reformen. Herr Carlsson i Vikmanshyttan undrar: Om man går ut och frågar folket nu, vad får man för svar? Den gången gick vi ut och frågade folket. Vi hade en folkomröstning om tre olika förslag. Vi hade socialdemokraternas förslag som stöddes av LO och stora löntagargrupper. Det förslaget innebar en allmän tjänstepension. Folkpartiet och högern ansåg att pensionsfrågan skulle lösas genom avtal, och bondeförbundets linje gick ut på att var och en skulle ordna sin försäkring utan vare sig avtal eller lagstiftning. Var fanns då den rättvisa, den jämlikhet och den solidaritet som utskottets vice ordförande med så stor emfas har talat om tidigare? Var fanns då den politiska viljan? Jag kan nämna att bondeförbundets förslag inte fick mer än 15 procent av rösterna, och när herr Carlsson i Vikmanshyttan i ett av sina inlägg antydde, om jag inte fattade honom fel, att LO stödde centerpartiets linje kan jag säga att löntagarna i varje fall inte stödde centerlinjen vid den tidpunkten. Det socialdemokratiska förslaget segrade i folkomröstningen och så gick regeringen 1958 till riksdagen med ett förslag om lagfäst tjänstepension. Det fälldes av andra kammaren som hade borgerlig majoritet. Regeringen upplöste andra kammaren, och vi gick till nyval i juni 1958. Valet blev en stor framgång för socialdemokraterna och ett bakslag för de borgerliga. Men trots folkomröstningen och det goda valet kunde ändå omröstningen i andra kammaren ha fått en annan utgång än vad som blev fallet om inte en folkpartist lagt ned sin röst. Utskottets vice ordförande har talat om politisk vilja, men det måste också finnas handlingskraft, och regeringen, det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen visade verkligen handlingskraft när de mot ett så kraftigt motstånd kunde genomdriva detta mycket goda och geniala förslag. Jag har, herr talman, gjort denna korta historieskrivning för att försöka få litet bättre balans i debatten, och jag tror att det kan vara till nytta för kammarens ledamöter att erinra sig vad som egentligen förevarit i denna fråga tidigare. Men vad gäller striden i dag? Ja, man måste väl i rättvisans namn erkänna att vi inte står så särskilt långt ifrån varandra. Det kan vara sant att vi har olika principiella uppfattningar om hur snabbt de här reformerna skall genomföras, men jag tycker att de borgerliga partierna i långa stycken har gjort den här debatten till en skendebatt.

Vänsterpartiet kommunisterna föreslår ju, som herr Olsson i Stockholm mycket riktigt har framhållit, att den här reformen skall gälla från och med 1974. Socialdemokraterna i utskottet har gått ett steg längre. Vi har gjort en utvidgning utöver vad som anföres i motionerna och menar att ett principuttalande bör omfatta en rad reformer på pensionsområdet som vi anser angelägna att genomföra. Vi har i utskottsbetänkandet gjort en kort redovisning av några betydelsefulla reformer som redan har genomförts: uppgörelsen mellan LO och SAF, den viktiga förtidspensioneringen m.m. Men vi har vidare pekat på behovet av en förbättring i olika avseenden för dagens pensionärer. Vi har framhållit angelägenheten av att förbättra villkoren för dem som pensioneras i unga år, och vi tycker att detta uttalande också skall omfatta en allmän sänkning av pensionsåldern och en mera rörlig pensionsålder. Därmed har vi velat markera det behov av ytterligare reformer som föreligger. Jag tycker faktiskt att det är litet underligt att de övriga partierna inte kunnat ansluta sig till detta uttalande, och det så mycket mer som man i reservationen har skrivit av utskottets uttalande i detta sammanhang. Det är först i reservationen som man kommit ihåg de unga invaliderna och behovet av bättre pensionsförmåner till dem som nu är pensionärer. Vi vet ju alla att dessa reformer är angelägna, och att de också önskas av stora samhällsgrupper kan jag hålla med herr Olsson i Stockholm om. Herr Carlsson i Vikmanshyttan var för resten också inne på den saken. Men vi vet också att dessa reformer är mycket kostsamma. En sänkning av pensionsåldern med två år har beräknats kosta bortåt 1,7 miljarder kronor. Nu säger utskottets vice ordförande att den siffran är gripen ur luften. Det är den emellertid inte; den har nämnts av den nu sittande pensionsålderskommittén, och jag förmodar att man har verkligt underlag för det material som man där behandlar. Herr Carlsson, liksom för resten också herr Ringaby, ville från den kostnaden exkludera kostnaden för pensioner för bl.a. LO-grupperna. Men man kan väl säga att vederbörande betalar de kostnaderna själva, eftersom de avstått från löneökningar, och jag förmodar att när vi får 65 år som allmän pensionsålder kommer de här grupperna att göra framstötar för att i stället få högre lön. Jag tror inte, herr Carlsson i Vikmanshyttan, att de här kostnaderna på något sätt är felaktiga och orealistiska. Vi får komma ihåg att om man inte kan genomföra det här i dag så kommer basbeloppet att ökas osv., men det är saker som jag inte skall gå in på.

Då får de unga invaliderna vänta, då får de som nu är folkpensionärer vänta på ytterligare standardförbättring och då får man säkerligen också vänta på standardsäkring av ATP-pensionerna. Med andra ord tror jag inte att det vid ett sådant beslut finns möjligheter att göra en avvägning och ta hänsyn till andra grupper som har det besvärligt och därför också har stora behov. En sådan bedömning kan man däremot göra om riksdagen följer utskottsmajoritetens förslag. Låt mig också i detta sammanhang påpeka att socialförsäkringsutskottet har enats om att föreslå riksdagen att uppdra åt Kungl. Maj:t att låta utreda frågan om lika pension, oavsett civilstånd. Det är också en reform som många i denna kammare anser mycket viktig, och det finns de som menar att den reformen bör prioriteras. Det är inte heller någon billig reform. Den beräknas kosta ca 800 miljoner kronor, och om riksdagen nu följer utskottets förslag, vilket vi givetvis kan räkna med eftersom alla partier i utskottet är ense om den saken, måste väl även den kostnaden vägas in i sammanhanget. Den kan i varje fall inte förbigås. Mot den bakgrunden anser socialdemokraterna i utskottet att det skulle vara oklokt om riksdagen i förväg skulle binda sig för en viss reform, innan pensionsålderskommittén har slutfört sitt uppdrag. Då kommittén förväntas redovisa sitt betänkande redan innevarande år behöver det inte vara så förfärligt bråttom. Nog kan man väl invänta kommitténs förslag. Jag är litet konfunderad över herr Mundebos ställningstagande här när han som ledamot av kommittén anser sig böra ha ett riksdagsbeslut bakom ryggen innan han kan vara med på ett förslag om sänkning av pensionsåldern. Det är väl inte obekant att utredningen arbetar med den målsättningen. Vi har i utskottsbetänkandet framhållit att pensionsfrågan berör många andra väsentliga ting än en sänkning av pensionsåldern och att en sammanhållen bedömning därför är nödvändig. I den bedömningen ingår denna betydelsefulla fråga om en sänkning av pensionsåldern. Låt mig gärna säga, herr talman, att jag tror att det är en viktig reform som måste komma. Jag tror emellertid också att det är av lika stor vikt att se till att pensionärerna tillförsäkras en skälig del av standardhöjningen. Man kan inte enbart tala om att sänka pensionsåldern. Det vore att se litet för ensidigt på problemet. Man måste också tänka på att ge goda pensionsförmåner åt våra pensionärer. Jag tycker nog att herr Carlsson i Vikmanshyttan med litet lätt hand gick förbi själva finansieringsfrågan. Folkpensionärernas riksorganisation har uppmärksammat denna sak och har i en skrivelse — som redan omnämnts av herr Olsson i Stockholm — uttryckt stor oro för att det inte kommer att finnas ekonomiskt utrymme att tillförsäkra nuvarande pensionärer bättre förmåner om riksdagen skulle fatta ett beslut om sänkt pensionsålder. Jag förstår mycket väl pensionärernas oro. De ser givetvis realistiskt på finansieringsproblemet vilket jag däremot icke tycker att motionärerna gör. De är ganska tysta när det gäller kostnaden för reformen. Visserligen har det här antytts — och det står för resten också i centerpartimotionen — att man är beredd att medverka till en överenskommelse om en finansiering. Men det är också den enda antydan jag kunnat utläsa av motionerna från de borgerliga partierna om att förslaget har ekonomiska konsekvenser. I den gemensamma reservationen I i utskottsbetänkandet finns däremot inte ett ord om den saken. Anser reservanterna att finansieringsfrågan har så underordnad betydelse att den inte förtjänar att omnämnas? Herr Olsson i Stockholm har redan talat om förslaget från vänsterpartiet kommunisterna, vilket innebär att pensionsåldern skulle sänkas från den 1 januari 1974. Jag tror att jag i mitt inlägg i stort sett motiverat varför utskottet inte kunnat bifalla detta yrkande. Jag vill bara tillägga att det givetvis inte blir lättare att plocka fram de här pengarna om reformen skall genomföras redan vid den föreslagna tidpunkten. Därtill kommer att det torde bli ganska svårt att rent tekniskt klara detta. Det är många lagoch författningsändringar som blir följden av ett sådant beslut. Utskottet har vidare haft att behandla en motion från vänsterpartiet kommunisterna som utmynnat i reservationen IV av herr Olsson i Stockholm. Yrkandet går ut på att inom gruvindustrin sysselsatta arbetare genom lagstiftning skall tillerkännas pensionering vid 60 års ålder. Vi har avstyrkt även detta motionsyrkande. Jag tror, herr talman, att jag skall gå förbi motiveringarna eftersom jag känner till att herr Hagberg, som är huvudmotionär, är antecknad på talarlistan efter mig. Jag får således tillfälle att återkomma. Sedan har vi, herr talman, slutligen yrkandet i reservationen V beträffande de äldres sysselsättningsproblem. Den har undertecknats av folkpartioch moderatledamöterna i utskottet. Jag håller gärna med om att det är viktigt att bereda de äldre sysselsättning så långt det nu är möjligt, men den här frågan är väl egentligen en arbetsmarknadsfråga och bör lösas som en sådan. Det fanns för resten motion av samma innehåll förra året som då behandlades av inrikesutskottet. I år har motionen hamnat hos socialförsäkringsutskottet, men resultatet har därför inte blivit annorlunda än förra året. Även vi yrkar avslag på motionen och vi instämmer i inrikesutskottets betänkande från i fjol. Där redogjordes för de åtgärder som vidtagits för att förbättra möjligheterna för de äldre på arbetsmarknaden. Utskottet pekade på det ökade skydd som äldrelagarna ger och som nu ytterligare kommer att förstärkas genom de utredningsförslag som nu är på remiss och som jag hoppas att riksdagen skall bli ense om. Utskottet pekade vidare på de svårigheter som föreligger — som alla känner till — att bereda äldre sysselsättning. Man ansåg det vara rimligt att de resurser som står till buds i första hand inriktas på dem. Socialförsäkringsutskottet instämmer nu helt i detta. Jag vill endast tillägga att den fråga som rör de äldre inom den allmänna försäkringens ram — en mera rörlig pensionsålder — den skall utredningen enligt sina direktiv behandla. Men att ytterligare belasta utredningen enligt förslaget i reservationen vill vi bestämt avstyrka. Det ligger ju utanför utredningens ram. Ja, herr talman, därmed har jag något berört motionerna och reservationerna. Innan jag går in på några korta kommentarer i anledning av vad som sagts tidigare vill jag allra först svara på en fråga som ställdes av herr Olsson i Stockholm — detta verkar tyvärr bli en mycket lång debatt, men jag skall försöka att inte överskrida tiden alltför mycket och i varje fall inte lika mycket som de föregående talarna. Herr Olsson i Stockholm säger att i utskottsbetänkandet ser man var utskottsledamöterna står — men var står det socialdemokratiska partiet? Jag vill svara ungefär så här: Vår uppfattning är — som framhållits i utskottets betänkande, det är ingen skillnad därvidlag — att riksdagen bör göra ett principuttalande till förmån för en lösning av pensionsåldersfrågan liksom — det vill jag än en gång understryka — andra viktiga frågor som är av stor betydelse för pensionärerna. Den viktiga frågan om sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år behandlas nu av pensionsålderskommittén, som före årets slut räknar med att avsluta sitt arbete. När utredningens betänkande föreligger kommer vi att verka för att förslag framlägges om ett genomförande av dessa reformer så snart förutsättningar att lösa finansieringsfrågan föreligger. Detta må också vara ett svar till herr Mundebo när han säger att vi har ingenting sagt om när reformen skall genomföras. För resten är det väl inte sagt så mycket klarare och tydligare i reservationen heller. Till herr Mundebo vill jag i detta sammanhang säga att jag är ganska förvånad över hans ställningstagande. Jag förstår honom mycket väl när han tycker att vi borde ha kunnat undvika den här debatten, han skulle ha kunnat rösta med utskottsmajoriteten om vi hade uttryckt oss litet klarare. Jag tycker dock att vi inte gärna har kunnat uttrycka oss klarare än vi gjort. Herr Mundebo säger att skiljelinjerna nu är tydligare än förr. Jag vet inte om jag kan hålla med om det. Det är nog litet oklart med de här skiljelinjerna. När vi diskuterade den här frågan 1971 — jag minns det mycket väl — höll herr Mundebo ett par i mitt tycke utomordentliga anföranden. Han kopplade samman den politiska reformviljan och de ekonomiska aspekterna. Det gällde, sade herr Mundebo bl.a., att överväga de ekonomiska följderna både för pensionssystemet och för samhällsekonomin i övrigt samt att anvisa de resurser som behövs för ett beslut. Han återkom vid ett par olika tillfällen och underströk att samtidigt som man presenterar en reform skall man tala om hur den skall finansieras — var pengarna skall tas. Den debatten förde han inte med mig eller någon annan socialdemokrat i utskottet utan med herr Carlsson i Vikmanshyttan, som han nu är så överens med. Jag är något litet förundrad över herr Mundebo och hans partivänners ändrade uppfattning; han fick nämligen många fler instämmanden i sitt anförande 1971 än vad han fick i dag. Alla hans inlägg — han höll flera stycken — gick ut på att man borde avvakta utredningens förslag, innan något beslut fattades. Det är alldeles riktigt att herr Mundebo även vid den debatten uttalade att han hoppades att det kunde fattas ett beslut i frågan under innevarande mandatperiod. Förutsättningen var emellertid även för herr Mundebo att man hade ekonomiska resurser att göra det. Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan fortsätter givetvis att tala om de tunga jobben och de otrevliga arbetsplatserna och om de stora orättvisor som finns. Vi skall väl inte upprepa den debatt som vi förde i den här frågan förra året; det är väl inte nödvändigt. Jag har ändå en känsla av att herr Carlsson på något sätt överdriver eller i varje fall antyder saker och ting som inte riktigt stämmer med verkligheten. Visst finns det fortfarande kvar orättvisor, den saken är alldeles klar — kvardröjande orättvisor i samhället som vi är beredda att avskaffa. Herr Carlsson har talat om hur orättvist det är att de som sliter hårdast och har de sämsta jobben också har den högsta pensionsåldern. Den orättvisan är vi ju överens om att vi skall avskaffa, när vi har de ekonomiska resurserna att göra det. Jag tycker också att herr Carlsson i viss mån undervärderar betydelsen av den stora förtidspensionsreformen. Det är ingen hemlighet att det finns människor i samhället som har svåra och hårda jobb, där de förslits hastigt. Det finns andra grupper som har svårt att få jobb därför att de bor i glesbygder. Det var för att ge dem en mänskligare tillvaro som vi genomförde förtidspensionsreformen. Genom den reformen kan de människor som bäst behöver det få en hygglig pension. Man kan få pension tidigare än vid 65 år. 63 år är riktpunkten, och man kan sätta gränsen ännu lägre, om det finns skäl för det. Visar den reformen att socialdemokraterna är ointresserade av att sänka pensionsåldern? Nej, men jag tror att vi har varit litet mer realistiska än centerpartiet. Vi har ansett att samtidigt som man genomför en sänkning skall man också ge hyggliga pensioner. Denna pensionsreform är till namnet en förtidspension, men till gagnet innebär den en verklig sänkning av pensionsåldern för dem som behöver det bäst. Herr Carlsson i Vikmanshyttan försökte ytterligare förstärka den känsla han ville ge kammaren av att socialdemokraterna hade visat ointresse för detta problem genom att referera en fråga som han ställde till socialministern 1965. Den frågan gällde emellertid tilläggsdirektiv till den dåvarande pensionsförsäkringskommittén. Att svaret vid det tillfället var negativt berodde helt enkelt på att den stora uppgift som anförtrotts den dåvarande kommittén var att utarbeta förslag till nya standardhöjningar till dagens folkpensionärer. Anser herr Carlsson och centerpartiet att det var fel? Det måste ha varit riktigt att då prioritera denna för dagens pensionärer ytterst betydelsefulla fråga. Herr talman! Jag har kanske redan överskridit tiden, men låt mig bara tillägga att jag har i och för sig ingen anledning att polemisera emot vad som sagts om den rörliga pensionsåldern. Jag är själv av den uppfattningen att om utredningen kan komma fram till acceptabla förslag, som gör det möjligt för människorna att sluta jobbet tidigare eller stå kvar längre, är det enbart något positivt. Många som arbetar i stressande och dålig miljö kanske tycker att arbetet är en enda lång och slitsam process, som de vill komma ifrån så fort som möjligt, medan andra tycker att arbetet i och för sig har ett egenvärde och därför gärna vill fortsätta att arbeta även efter pensionsåldern. Därför ser också vi positivt på möjligheterna till rörlig pensionsålder. Herr talman! Jag skall sluta detta mitt första inlägg med att yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Att på tre minuter klara ut alla frågeställningar och alla de påståenden som herr Fredriksson, utskottets ärade ordförande, här gjort ställer sig ganska svårt, och jag skall eventuellt återkomma. Ett par saker skall jag dock ta upp nu. Herr Fredriksson säger att för socialdemokratin är det en central uppgift att ge svenska folket en trygg ålderdom. Låt mig omedelbart säga att det också är en central uppgift för centerpartiet. För oss — med vår förankring och med den erfarenhet vi har av hur det svenska samhället ser ut för vanligt folk i dagens trots allt klassindelade samhälle — är det självklart att pensionsfrågan, ålderdomstryggheten, intar en central plats. När vi diskuterat frågan om pensionsåldern har jag sagt upprepade gånger att det är angeläget att se till att vi löser pensionsfrågan på ett sådant sätt att människorna kan gå ut ur arbetslivet och bli pensionärer med hälsa och krafter i behåll, så att deras sista dagar efter ett långt livs arbete i produktionen kan få mening och innehåll. Jag kan bara peka på våra insatser under senare tid för en tryggad ålderdom. Under 1960-talet kämpade vi för standardhöjningar åt pensionärerna och framhöll hur pensionsfrågan borde lösas efter 1968, där vi ju också fått vissa lösningar. Sedan diskuterar herr Fredriksson ATP och vad den reformen innebar. Låt mig bara säga på den punkten att centerns förslag innebar en grundtrygghet i botten genom en ordentlig folkpension för varje människa. Genom en grundtrygghet och påbyggnad på denna skulle man slippa en hel del av de klasskillnader som vi hade och fortfarande har. Valresultatet 1958 innebar också en framgång för centerpartiet på grundval inte minst av vår syn på hur frågan om grundtryggheten för människorna borde lösas. Herr Fredriksson säger vidare att det finns ingen anledning för någon att hänga på sig en lagerkrans när det gäller pensionsfrågan. Det skall jag be att få instämma i. Minst av alla har socialdemokraterna anledning att hänga på sig någon lagerkrans med tanke på hur de år efter år förhalat frågan om sänkning av pensionsåldern. Denna förhalning, herr Fredriksson, vittnar väl om att socialdemokratin inte varit alltför intresserad. Jag skall be att få återkomma på den punkten.

Herr talman! Jag har väl inte så stor anledning att bemöta herr Fredriksson — jag tycker att han är en trevlig och sympatisk motståndare. Det var bara mot ett uttryck — när herr Fredriksson sade att ingen borgerlig politiker kan hänga på sig någon lagerkrans när det gäller pensionsfrågan — som jag reagerade litet grand. Det var dock en liberal politiker som redan på 1800-talet först motionerade i pensionsfrågan, nämligen Adolf Hedin. En konservativ socialminister under den konservative statsministern Arvid Lindman utredde pensionsfrågan och lade fram hela förslaget. Det var konservativa och liberaler som två år senare genomförde folkpensionen, och det var konservativa riksdagsmän som på 1930-talet lyckades genomdriva att folkpensionen icke blev behovsprövad, vilket fortfarande gäller. År 1960 fick vi ATP-systemet, när socialdemokraterna ställde 800 000 folkpensionärer utanför detta system och värderade deras livslånga arbetsinsats lika med noll när det gällde ATP, herr Fredriksson. Det var den konservative partiledaren Gunnar Heckscher som ända från 1964 fick slåss för att dessa skulle komma med i ATP-systemet, och det lyckades också 1969 tack vare konservativas — eller numera moderatas — insatser. Vi har även fortsatt att kämpa för att förbättra läget för folkpensionärerna fortare än socialdemokraterna vill göra. Vi vill ha folkpensionen skattefri, men det har vi också fått kämpa förgäves för. Så lagerkransen, herr Fredriksson, hänger mycket prydligt på borgerliga politiker, inte minst moderater.

Herr talman! Det är bara ett par formuleringar i herr Fredrikssons anförande som jag vill beröra. Herr Fredriksson sade att ”det behöver inte vara så förfärligt bråttom”, vi behöver väl inte ta några beslut nu. Vi kan ha olika meningar om vad som är bråttom och vad som är långsamt. Den här frågan har ju, som framgått av många inlägg, varit aktuell under nästan hela 1960-talet och alla de gångna åren av 1970-talet. I det som herr Fredriksson tyckte utmärkta anförande som jag höll för två år sedan sades klart — och likaså i utskottets betänkande den gången — att vi förutsatte att ett konkret förslag skulle framläggas innevarande mandatperiod. Det sades inte att vi hoppades på ett sådant förslag utan att vi utgick från att ett sådant förslag skulle komma. Det är nu tydligt att något sådant förslag inte kommer, och det är därför som vi har funnit det nödvändigt att riksdagen nu uttrycker en bestämd vilja. Den gången, tidigare år och likaså i år har vi inte varit med om förslag som skulle innebära omedelbara beslut om giltighet för en ny pensionslag. Men vi har många gånger markerat att vi vill ha ett förslag denna mandatperiod. Det är när vi inte får det som vi vill göra den här markeringen. Herr Fredriksson var vidare konfunderad över att jag som ledamot av pensionsålderskommittén skulle behöva ett riksdagsbeslut för att arbeta inom kommittén. Nej, det behöver jag inte för min del — min uppfattning är alldeles klar. Men efter så här många års debatt och med så stor oklarhet som socialdemokratin nu visar om tidpunkten för en pensionsreform har jag nu funnit det nödvändigt att medverka till ett principbeslut. Det behövs inte för min del, det behövs inte för kommitténs del, men det behövs för att ge människorna ett konkret besked om att riksdagen vill ha en pensionsreform snart.

Herr talman! Jag noterar att herr Fredriksson på socialdemokraternas vägnar förklarar att partiet vill principiellt uttala sig bl.a. för en sänkning av pensionsåldern. Men samtidigt måste jag konstatera att här finns samma uppräkning av flera andra reformer som i direktiven till pensionsålderskommittén, och frågan om kostnaderna och resurserna ställs också i detta sammanhang. Jag bara undrar om det inte kan ligga en undanglidning i det här svaret angående prioriteringen för sänkning av pensionsåldern. Vill man prioritera detta? Det skulle kunna sägas ännu klarare. Beträffande nu utgående pensioner har ju vänsterpartiet kommunisterna en motion som kommer att behandlas ganska snart om förbättrade pensionstillskott, och då finns det möjlighet att ta ställning till den saken. I samband med att herr Fredriksson avfärdar vår motion — det görs ungefär på samma sätt som tidigare — säger han att det inte är möjligt att sänka pensionsåldern från den 1 januari 1974 på grund av tekniska lagbestämmelser. På den punkten kan jag väl åberopa vad herr Fredriksson sade i en tidigare kammardebatt, då han hävdade att det inte kan vara något omfattande arbete utan att dessa bestämmelser bör kunna spikas på ett halvår eller så. Jag vill med detta bara ha sagt, att just det skälet att man skall ändra lagbestämmelser och att man räknar upp kostnaderna är i sig inte avgörande för att det skall yrkas avslag, utan det gäller i stället de andra skälen som herr Fredriksson framfört och som jag tycker att jag har gendrivit i mitt första inlägg.

Herr talman! Jag vill på en gång säga till herr Olsson i Stockholm att det ligger ingen undanglidning i det svar som jag lämnade. Det är en fast och klar formulering och det är en uppfattning som vi har inom partiet i den här frågan. Sedan må herr Carlsson i Vikmanshyttan säga vad han vill, men man kommer aldrig ifrån att bondeförbundets och centerpartiets linje har varit att först genomföra sänkning av pensionsåldern — därvid har man lagt den största vikten. Man har stirrat på 65-årsgränsen precis som hönan på kritstrecket, medan arbetarrörelsen å sin sida har sagt, att visst skall vi sänka pensionsåldern, men först skall vi se till att vi åtminstone har pensioner som täcker livets nödtorft; för det första en person frågar sig när han skall gå i pension är givetvis: Vad får jag att leva på? Det är där skillnaden ligger. Jag kan ju förstå, herr Carlsson, att om man är egen företagare och har jordbruk eller en rörelse att falla tillbaka på, så kan man ta en lägre pensionsålder och fortsätta med sin rörelse — det är då inte särskilt nödvändigt eller viktigt att pensionen är så hög. Men detta har ju inte löntagarna — de har i regel inte sparmedel som de kan falla tillbaka på, och det är därför man måste koppla de här två frågorna. Vidare resonerar herr Carlsson som om han nästan var beredd att riva upp ATP-reformen, och han säger att centerns linje var den bästa. Ja, hade vi gått på den linjen, så hade vi kanske sluppit ifrån många debatter, men inte hade vi haft några hyggliga, rättvisa och rejäla pensioner. Sedan gick herr Ringaby åter tillbaka till historien och talade om vad som hade hänt för länge sedan. Han sade att det var en högerregering som genomförde den första pensionsreformen. Det är alldeles riktigt. Men jag vet inte om det var därpå det berodde att kvinnorna inte blev värda lika mycket som männen; de fick som bekant mycket lägre pensioner. På den tiden var pensionsbeloppen inte alls stora, och inte heller fanns det några socialdemokrater i riksdagen då. Herr Mundebo frågade varför jag sagt att vi inte behövde ha så bråttom. Eftersom herr Mundebo själv sitter i utredningen vet han att utredningens målsättning är att lägga fram förslag om pension vid 65 år, och herr Mundebo vet att utredningen är beredd att presentera det förslaget under innevarande år. I varje fall har utredningen lovat att göra det. Jag hoppas att man håller ord. Vidare vet herr Mundebo att samtidigt som utredningen föreslår en pensionsreform skall man också anvisa på vilket sätt reformen skall finansieras. Då saknas det väl anledning att inte avvakta utredningens förslag. Det var det jag menade, när jag sade att mera bråttom behöver vi inte ha. Jag hoppas att herr Mundebo står fast vid sin uppfattning från 1971, att samtidigt som utredningen lägger fram sitt förslag skall man tala om vad reformen kostar och hur den skall finansieras.

Herr talman! Herr Fredriksson påminner om de gamla dalmålarna som brukade säga: Jag målar som det roar mig att måla. Herr Fredriksson målar minsann med både breda och djärva penseldrag, men tyvärr måste man konstatera att det inte blir något sammanhang i det hela eller någon realitet bakom verket. Rosorna blir inte särskilt verklighetsbetonade. När jag har diskuterat frågan om sänkt pensionsålder, herr Fredriksson, så har jag gjort det mot bakgrund av den erfarenhet jag fått från mina möten med vardagsfolket, inte minst industriarbetarna, i min egen bygd. Jag har också mött samma tankegångar i en del pressreferat. Tidigare i dag har jag citerat ur tidningen Gruvarbetaren, där man undrade varför inte pensionsfrågan blir löst. Nu kan jag också hänvisa till ett referat från Grängesberg, hämtat ur tidningen Dala-Demokraten, enligt vilket herr Fredriksson var med på en facklig sammankomst och där det i tidningen t.o.m. står: ”Som ett extra dragplåster vid mötet fungerade riksdagsman Torsten Fredriksson — — —.” Längre ned i samma spalt säger man: ”Hemmafruarna bör också ha någon form av ersättning för det hårda arbete de utför i hemmen. Som det nu är är de verkligen diskriminerade. Olikheterna beträffande pensionsåldern togs också upp.” Jag har mött de här grupperna och känner deras värld, herr Fredriksson. Det är deras talan jag för, och det är deras uppfattning som jag gör mig till tolk för här i kammaren. Om herr Fredriksson hade lyssnat på vad jag sade tidigare här i dag, så skulle han ha uppmärksammat att jag redovisade situationen för de människor som gått ut i arbetslivet med dålig skolutbildning och som har fullgjort en lång arbetsinsats och fått vänta längst på sin pension. Det är de människorna som jag menar att vi måste ta hänsyn till. Vi har tidigare här talat om en lagerkrans för goda insatser på pensionsområdet, men vad innebär egentligen den socialdemokratiska politiken i det fallet? Jo, den innebär att man har skjutit pensionsreformen framför sig. Och trots herr Fredrikssons klarlägganden om vad utskottet avsett kommer socialdemokraterna att skjuta den frågan framför sig ytterligare ett antal år. Åldersklass efter åldersklass av människor som har haft den arbetssituation jag tidigare talat om får vänta till 67 år på sin pension, detta som en följd av herr Fredrikssons och övriga socialdemokraters förhalningspolitik. Det är den bakomliggande realiteten när vi här diskuterar frågan om sänkt pensionsålder!
Herr talman! Bara en kort kommentar till herr Fredrikssons senaste inlägg. Jag vet utredningens målsättning, jag känner till utredningens arbetsläge. Men jag vet inte socialdemokraternas målsättning i denna fråga. Man refererar i utskottets betänkande att man har inhämtat att kommittén arbetar med sikte på att den allmänna pensionsåldern bör vara 65 år, men man klargör inte vilken uppfattning man själv har om detta. Man säger att ett uttalande i pensionsfrågan också bör omfatta en sänkning av pensionsåldern, men man gör inte något sådant uttalande. Man säger ingenting om tidpunkten för genomförande av en pensionsreform. Man anger tre pensionsfrågor som angelägna att lösa. Sänkning av pensionsåldern är en av dem, men det är den sista av de tre reformer som man nämner. Det är mot bakgrund av denna oklarhet som jag funnit ett riksdagsbeslut i principfrågan nödvändigt nu.
Herr talman! Snälla herr Carlsson i Vikmanshyttan! Tror herr Carlsson verkligen att det bara är han som har mött de här grupperna? Jag möter dem dagligdags, utom när jag är i riksdagen och umgås med herr Carlsson. Jag vet deras inställning till de här frågorna. Jag vet att samtidigt som de vill ha en lägre pensionsålder vill de ha en hygglig pension. Därför kommer man aldrig ifrån finansieringsfrågan, hur mycket klyschor man än slänger omkring sig — den saken är fullständigt klar. Jag tror jag känner de här gruppernas inställning. Jag vet att många vill ha en låg pensionsålder; för dem som behöver detta bäst har vi löst det genom förtidspensionsreformen. Andra vill gärna fortsätta att arbeta — det vet jag också. De vill inte ta den standardsänkning som en folkpensionering onekligen innebär, även om ni nu börjar få rätt hyggliga pensioner. Men vi skall komma ihåg att ATP-reformen ännu inte är helt uppbyggd. Det är den inte förrän 1980. Vi tillämpar ingen förhalningstaktik, herr Mundebo. Det skulle i så fall vara inom kommittén, men det tror jag inte alls; jag känner de människor som arbetar i kommittén, och jag tror de jobbar så mycket de bara kan för att få fram ett förslag så snabbt som möjligt. Så till herr Mundebo. I det uttalande som jag här har föredragit om hur vi ser på frågan är inte sänkningen av pensionsåldern den sista punkten, även om den står sist i skrivningen; de uppräknade reformerna är likvärdiga.

Herr talman! Dagens debatt om sänkt pensionsålder visar hur enormt långsamt den här frågan har avancerat. Trögheten när det gäller att sänka pensionsåldern lyser igenom hos dem som har agerat här. Det är en skam för den svenska arbetarrörelsen att det år 1973 diskuteras om en sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år. Detta stadium borde för länge sedan vara passerat. Men som en följd av att debatten står och stampar kring en sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år hämmas kraven på en lägre pensionsålder för grupper med tungt och hälsofarligt arbete. För dessa grupper finns det synnerligen starka skäl som talar för att pensionsåldern sänks till 60 år. Det är viktigt att slå fast att vår arbetsmarknad består av både hårda och mindre hårda arbeten. Målsättningen bör vara att hindra förtida förslitning av de grupper som har särskilt tungt och hälsofarligt arbete. Vidare måste vi konstatera att många arbetare som har eller har haft tungt och hälsofarligt arbete är utslitna långt före den tid som gäller som pensionsålder i dag, även om gränsen skulle sänkas till 65 år. Det innebär att många upplever sitt arbete på äldre dagar som en stor plåga. Upplevelsen av att arbetet är en plåga förstärks även av de ackordskrav som ställs och genom prestationsnormer, som dessutom kan medföra att förtjänsten sjunker mycket. Den tekniska utvecklingen har förändrat arbetsplatserna men inte till det bättre. Det sägs att de tunga, manuella arbetena är borta och att arbetsuppgifterna har blivit lättare. Det är visserligen sant, men det är en sanning med mycket stor modifikation. I och med att arbetsuppgifterna har övergått till att bli mindre manuella än tidigare har i gengäld nya arbetsprocesser blivit så utformade att jäktet och stressen har ökat. Nya hälsorisker har dykt upp, och nya yrkessjukdomar och skador har uppstått. Det kapitalistiska produktionssättet har visat att lönsamhet och effektivitet fått gå före människors välbefinnande. Det är alltså ställt utom allt tvivel att vissa typer av arbetsplatser och arbetsuppgifter kräver mera av arbetarna både fysiskt och psykiskt än vad andra gör. Det är mot bakgrunden av dessa förhållanden på våra arbetsplatser som kravet på en pensionering vid 60 år vid tunga och hälsofarliga arbeten röner allt större anslutning. Den grupp av arbetare som ställt detta krav allra hårdast är gruvarbetarna. Men det finns andra jämförbara grupper, t.ex. byggnadsarbetarna, järnverksarbetarna, skogsarbetarna och stuveriarbetarna. I snart 50 år har krav framförts om möjlighet att ta pension vid 60 års ålder. Kravet har också framförts vid många gruvkongresser. Vid strejken i Malmfälten 1969—1970 var det ett av de allra mest framträdande kraven. En tidigare pensionering är ett av de angelägnaste kraven som denna arbetargrupp har. På grund av den klart dåliga miljön har också gruvarbetarnas krav nått visst gehör. Sålunda beslutade riksdagen 1968 att utreda frågan om en sänkt pensionsålder för gruvarbetare. Men riksdagens behandling av denna fråga fick till följd att ett viktigt arbetarkrav viftades bort. Pensionsförsäkringskommittén behandlade sitt utredningsuppdrag upprörande nonchalant. Trots att kommittén var förstärkt med arbetsmarknadens parter inskränkte man sig till att i slutkommunikén 1971 anmäla att ett avtal hade träffats mellan Svenska arbetsgivareföreningens allmänna grupp, Grängesbergskoncernens gruvförbund och Mellansvenska gruvförbundet, å ena, samt Gruvindustriarbetareförbundet, å andra sidan. Avtalet var en pensionsplan enligt vilken gruvarbetare under jord kunde få pension vid 63 års ålder med 50,6 procent av den pensionsgrundande lönen. Kommittén hade tydligen inte ambitionen att verkligen lösa frågan om gruvarbetarnas pensionsålder på ett tillfredsställande sätt. I annat fall hade man företagit en utredning om vilken pensionsålder som var den lämpligaste. Att riksdagens majoritet har godkänt förfaringssättet gör inte saken bättre. Utskottet har i sitt betänkande hakat upp sin avslagsargumentering mot vårt krav att gruvarbetarna skall få pension vid 60 år på det avtal som träffats mellan parterna. Att utskottsmajoriteten avslår förslaget om pension vid 60 år för gruvarbetare med hänvisning till avtalsuppgörelsen innebär att utskottet klart sviker gruvarbetarna. Dessa anser nämligen i gemen att avtalsuppgörelsen bara är en temporär företeelse i avvaktan på en lagfäst pensionsålder av 60 år. Att det är befogat att låta gruvarbetarna få pension vid 60 år visar följande beskrivning av gruvmiljön. Det är alltid svårt att jämföra olika arbetargrupper med varandra och säga att den ena eller den andra har det värre. Ökad mekanisering, rationalisering och bättre arbetarskydd har utjämnat det hela. Men i fråga om gruvarbetet har andra faktorer tillkommit, som fortfarande torde berättiga gruvarbetarna till speciella förmåner. Upptäckten av radongas i gruvorna har allvarligt oroat såväl de anställda som deras fackliga organisationer och gruvföretagen. Medicinska utredningar har påvisat att gruvarbetarna på grund av radonexpansion drabbas av lungcancer i större omfattning än andra arbetare. Det är inte bara radongasen som utgör en hälsorisk för gruvarbetare. Därtill kommer damm, dieselgaser och spränggaser samt en på många arbetsställen ständigt förekommande fuktighet och dimbildning. Lungcancer, kärlkramp, silikos, reumatiska åkommor och andra yrkessjukdomar talar sitt tydliga språk om de faror som alltjämt hotar arbetarna i våra gruvor. Denna beskrivning av gruvmiljön har gjorts i en motion till årets riksdag, undertecknad av bl.a. socialförsäkringsutskottets ordförande. Han delar uppfattningen i motionen, som beskriver miljön i gruvorna, men sedan när det gäller att komma till beslut om bättre pensionsbetingelser än nu, vill han inte vara med. Det kan man inte betrakta på annat sätt än såsom ett svek. I debatten har även förts fram tanken på en rörlig pensionsålder, som skulle vara baserad på individen. En sådan lösning för arbetare i tunga och hälsofarliga arbeten är ingen bra lösning, för det innebär i regel inte att man hindrar för tidig förslitning. Bara de som redan är skadade eller utslitna av någon anledning tar pension. Herr Fredriksson sade i sitt inlägg nyss att han gillade förtidspension. Den kan vara bra för människor som är utslitna, men som den i dag är utformad, är det förnedrande att en arbetare måste komma och be om pension när han är utsliten. Utformningen är en förnedring för arbetarna. Kravet på lagstiftning om en pension vid 60 år är vida överlägset. Man bör ha rätt till sådan pension och samtidigt att behålla sin förtjänst utan att den blir katastrofalt låg. Utan tvivel är det inte bara gruvarbetare som har särskilt tungt och hälsofarligt arbete och borde vara berättigade till pension vid 60 år. Det finns många andra. Till de aktuella grupperna hör byggnadsarbetarna. Många arbetsuppgifter inom byggbranschen skulle här komma i fråga. Jag kan nämna gjutarna och armerarna. Det är verkligen hårda arbeten. Yrkessjukdomar och skador är här påtagliga. Även inom järnbruksindustrin med sin tunga produktion finns arbetsuppgifter som borde räknas till de hälsofarliga. Det gäller t.ex. alla som arbetar i skift och i tunga metallurgiska processer. Inom skogsbruket förekommer yrkesskador och sjukdomar i mycket hög grad. Arbetet i skogen är mycket hårt, och kravet på pension vid 60 år är synnerligen berättigat. Vi bör kanske också se på stuverifacket med det tunga och farliga arbete som där bedrivs. Ytterligare en rad kategorier arbetare borde vara berättigade till en tidigare pensionering, alltså vid 60 år. I många länder pensioneras inte bara gruvarbetare tidigare, utan även vissa andra kategorier. Med dessa länder som förebild skulle det vara möjligt att genomföra en lägre pensionsålder för dem som har ett tungt och hälsofarligt arbete. Utskottet säger i sitt betänkande att det skulle vara svårt att få — man uttrycker det visserligen inte direkt, men man antyder det — ett rättvist system, eftersom påfrestningarna inte är lika stora generellt över hela yrkesgrupper. Utskottet anför att förtidspensionering kan vara en lösning, men då kommer man in på vad målsättningen skall vara. Skall vi förebygga en för tidig utslitning av människorna eller skall bara de som är sjuka, skadade eller utslitna få komma i åtnjutande av tidigare pensionering? En lagstadgad pension vid 60 års ålder skulle verka förebyggande och den skulle ge många med hårt och hälsofarligt arbete möjlighet att på ålderdomen med hälsan i behåll få njuta av livet. Utskottet hänvisar till svårigheterna att åstadkomma ett rättvist system, men då accepterar ju utskottet egentligen den totala orättvisan. Om nämligen grupper med vissa arbetsuppgifter skulle få pension vid 60 år, är vi medvetna om att det visserligen kan uppstå gränsdragningsproblem, men detta måste väl från arbetarnas synpunkt vara bättre än att ingenting alls görs. Vidare har arbetsmarknadens parter i ett sådant läge stora möjligheter att på ett mycket generöst sätt tillämpa reglerna om pension vid 60 år. Utskottets motivering för avslag följer den borgerliga, klassiska bakåtsträvande linjen: Nej till förbättringar på grund av att man inte kan uppnå millimeterrättvisa! Att oviljan och oförmågan är stora visar inte minst centerns särskilda yttrande med herr vice ordföranden i utskottet som första namn. Inte ens centern tycks kunna bestämma sig för en pensionsgräns vid 65 år nu, utan uttalar sig svävande beträffande tidpunkten. Centern säger sig vilja göra något för de grupper som har det särskilt hårt på arbetsmarknaden, men herr Carlsson i Vikmanshyttan ville i sitt första anförande styrka sitt inlägg för pensionering vid 65 år med en demonstration i min hemstad Borlänge, där man 1965 reste kravet om pensionering vid 63 år för järnbruksarbeterna. Jag vill poängtera att det var vid 63 år. Skulle man i dag demonstrera vore kravet pensionering vid 60 år, borde man väl ansluta sig till vår reservation. Vägledande vid bedömningen av ett förbättrande av de sociala betingelser som lönearbetarna vill ha är att näringslivets krav på att produktivitet och lönsamhet skall vara vägledande bestämt avvisas. Arbetarnas hälsa och välbefinnande skall i stället vara vägledande vid valet av de åtgärder som skall vidtas. Jag vill till slut, herr talman, poängtera att pension vid 60 år är en rättvisefråga för gruvarbetare, järnbruksarbetare, byggnadsarbetare m.fl. Utskottsmajoritetens förslag är ett svek mot detta rättvisekrav. Däremot är reservationen IV av kamrat Olsson i Stockholm, som yrkar bifall till motionen 646, ett steg i rätt riktning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen IV.

Herr talman! Den motion av herr Hagberg m.fl. om sänkt pensionsålder till 60 år för inom gruvindustrin anställda, vilken vi haft att behandla i utskottet, gick jag förbi i mitt huvudanförande med hänsyn till att herr Hagberg stod efter mig på talarlistan. Jag tänkte på min replikrätt, och jag vill nu göra kammarens ledamöter uppmärksamma på ett par saker. I motionen och i reservationen yrkas att reformen pension vid 60 års ålder skall gälla alla inom gruvindustrin anställda. Som kammarens ledamöter lagt märke till har herr Hagberg talat endast om underjordsarbetarna, de hårda jobben, den dåliga arbetsmiljön osv., men till inom gruvindustrin anställda hör även arbetare vid anrikningsverk, verkstäder, förråd, byggarbetsplatser m.fl. Dessa arbetare är, tror jag, drygt hälften av förbundets medlemmar; alltså är det här ett ganska långtgående krav. Det innebär konkret att personer som arbetar i en verkstad eller ett förråd eller vad det kan vara för verksamhet, med anknytning till en gruva, skulle få en förmån som andra med motsvarande arbeten inte får. Att på det sättet indela de anställda i grupper, beroende på vilket företag de är anställda hos, tycker vi skulle vara felaktigt, och det är därför som vi har avstyrkt motionen. Jag vill erinra herr Hagberg om att gruvarbetarna själva vid senaste kongressen gjorde det uttalandet att man borde inrikta sig på att sänka pensionsåldern för gruvarbetare under jord. Nu vill herr Hagberg i denna motion fånga in även ovanjordsarbetarna. Vad herr Hagberg har sagt om gruvarbetets besvärligheter har jag ingen anledning att polemisera emot. Själv har jag väl många gånger anfört ungefär liknande synpunkter i både mina motioner och inlägg i kammaren. Man kommer ändå inte förbi att sedan denna utredning tillsatts trädde parterna i förhandlingar och man träffade en uppgörelse, som räcker t.o.m. 1974. Efter att denna uppgörelse hade träffats lade kommittén, som förstärkts med ett par ledamöter från arbetsmarknadens parter, ner sitt arbete med hänvisning till uppgörelsen. Men detta visste förhandlingsdelegationen om. Det hette då: Träffar ni en uppgörelse nu, anser vi oss inte behöva fortsätta med utredningen. Om resultatet varit så dåligt som herr Hagberg vill göra gällande, tror jag inte att förhandlarna skulle ha fäst sina namn på papperet. Utredningens resultat har ju sedan även godkänts av gruvarbetarna själva.

Herr talman! Jag hade inte för avsikt att återkomma, men herr Hagberg gjorde här gällande att jag hade lämnat vilseledande uppgifter i mitt första inlägg. Får jag säga till herr Hagberg att jag har ett bestämt minne av att man 1 maj 1965 i Borlänge demonstrerade för en sänkning av pensionsåldern till 65 år. Jag minns detta därför att det överensstämde med de motioner, som vi lämnat från vårt håll i riksdagen. Jag har lämnat korrekta uppgifter här, herr Hagberg.
Herr talman! Herr Fredriksson vill ge intrycket av att om den motion, under vilken mitt namn står först, bara skulle ha gällt underjordsarbetare i Gruv, skulle den ha blivit tillstyrkt. Till fjolårets riksdag förelåg en sådan motion, men den blev också avstyrkt. Även den gången satt herr Fredriksson som ordförande i socialförsäkringsutskottet. Jag tror inte att det argumentet är riktigt. Utvecklingen på dessa hälsofarliga arbetsplatser har dock drivits dithän, att det inte bara är fråga om underjordsarbete. Det finns tunga och hälsofarliga jobb även inom järnbruk, byggnadsindustrin och andra fack, och de som arbetar inom dessa bör kunna pensioneras tidigare. Vi anser att de, som i gruvan jobbar ovan jord, också tillhör dem som utför tungt och hälsofarligt arbete. Vi tycker inte att vi kan utesluta dem, då vi anser att också järnbruksarbetare och byggnadsarbetare utför ett tungt och hälsofarligt arbete. Det är inte svårt att förstå. Dessutom vill jag nämna att jag i mitt inlägg inte alls talade om underjordsarbete. Till herr Carlsson i Vikmanshyttan vill jag bara säga att vi till 1965 års Metallkongress som krav hade uppsatt 63 år för pensionering. Detta krav framförde vi också i den demonstration som företogs i hemstaden. Jag var själv med.
Herr talman! Nej, herr Hagberg. Dra inte den slutsatsen att motionen skulle ha tillstyrkts om den gällt bara underjordsarbetarna. Jag har i mitt inlägg — det gick väl inte förbi herr Hagberg — hänvisat till den uppgörelse som har träffats för underjordsarbetarna. Tycker herr Hagberg att det är riktigt att riksdagen skulle stifta lag om att de som jobbar på en verkstad ansluten till en gruva och som har ett motsvarande jobb som dem, vilka arbetar på en annan verkstad, skulle ha olikartade förmåner. Det skulle, såvitt jag kan förstå, vara fullkomligt orimligt. Den vägen kan en lagstiftande församling aldrig beträda. Jag vill för herr Hagberg påpeka en annan sak. Han har i motionen skrivit att med den förhandlingsordning som nu föreligger finns det inga möjligheter för gruvarbetarna att komma längre. Jag tycker att det vore ganska farligt, om vi skulle försöka slå fast detta. Herr Hagberg och jag har ingen möjlighet att bedöma huruvida så är fallet. Herr Hagberg har ju själv skrivit i sin motion att uppgörelsen har förbättrats något 1972. Det bör ju vara möjligt att gå vidare på den vägen i fortsättningen, när nu Landsorganisationen kommit fram till 65 år som pensionsålder. När vi så småningom får lagstiftning om detta hoppas jag det skall vara möjligt för gruvarbetarna att få ännu lägre pensionsålder. Sedan vill jag för ordningens skull bara för herr Hagberg göra ett påpekande. Han har nämligen skrivit i sin motion att Gruvs kongress 1967 beslöt sig för en sänkning av pensionsåldern till 55 år för gruvarbetare under jord och 60 år för gruvarbetare ovan jord. Det är en helt felaktig uppgift. Jag har inte tagit den så hårt, jag förstår att ett olycksfall i arbete kan inträffa. Det beror väl på att herr Hagberg har läst protokollen något slarvigt. Men eftersom dessa uppgifter står i motionen, tycker jag att de bör rättas till i kammarens protokoll. Uttalandet 1967 gick ut på att man borde eftersträva en pensionsålder av 63 år för underjordsarbetarna.
Herr talman! Med det förhandlingssystem som vi har i dag kommer faktiskt inte gruvarbetarna längre än till 63 år, och ersättningsbeloppen för pension vid den åldern är inte bra. De har då att välja mellan att ta ingenting eller ta denna uppgörelse intill dess att riksdagen lagstiftar om en pension vid 63 år. Gruvindustriarbetareförbundet och många avdelningar kräver 60 år som slutmål. Mitt yrkande är bara en etapp på väg dit. Nu försöker herr Fredriksson köra in en kil mellan en som är verkstadsarbetare inom gruvarbetet och en som gör samma arbete någon annanstans. Detta visar en mycket trång syn: om vi inte kan få millimeterrättvisa vidtar vi ingen åtgärd alls. Det visar också att socialdemokratin inte har någon tanke på att i framtiden komma t.ex. till 60 år. Man vill inte börja med något; man skulle ju kunna börja med att alla inom gruvindustrin och många grupper inom järnbruk, byggnadsarbete, stuveri, skogsbruk osv. kunde få något. Den tanken har tydligen inte socialdemokraterna. Där saknas viljan att gå fram på det sättet.

Herr talman! Huvuddebatten i frågan om sänkning av den allmänna pensionsåldern har ju förts mellan två mogna gentlemen i socialförsäkringsutskottets presidium. Det må väl vara tillåtet även för en yngling att anföra vissa synpunkter på vid vilken ålder den allmänna rätten till pension skall inträda. Reservanterna i socialförsäkringsutskottet framhåller att man anser en sänkning av den allmänna pensionsåldern som särskilt angelägen. Man gör detta mot bakgrund av att en stor del av svenska folket har rätt till full pension vid 65 års ålder. Det är då enligt reservanternas mening orimligt att en annan del av svenska folket skall ha denna rätt först vid 67 års ålder, i all synnerhet som det är de med de lägsta inkomsterna och de tyngsta och mest ansträngande sysselsättningarna som har rätt till full pension först vid den högre åldern. I detta konstaterande i reservationen vill jag helt instämma. Argumenteringen bygger på att det är grupper med ansträngande sysselsättningar som bör få den lägre pensionsåldern. Jag vill i debatten som skäl för mitt ståndpunktstagande föra in ytterligare en yrkesgrupp som jag tycker speciellt skulle ha värde av en lägre pensionsålder, därför att en sådan skulle vara synnerligen väl motiverad och välkommen. Jag syftar då på fiskarkåren. Fiskerinäringen har stor betydelse för vårt kustband, framför allt på Västkusten genom dels den sysselsättning som fisket ger, dels den industri som erfordras för att ta hand om fångsterna och vidareförädla dessa. Nu är det så att fisket under de senaste åren har drabbats av stora ekonomiska svårigheter genom ökade kostnader samtidigt som fångsterna har sjunkit. Landstinget i Göteborgs och Bohus län, som varit fiskerilåneförmedlare och som fortfarande förvaltar vissa fiskerilån, konfronteras med den här utvecklingen och har sett hur antalet yrkesutövare minskat och hur båtar försäljs. Samtidigt har fiskarna själva försökt möta dessa problem med ännu hårdare arbetsinsatser. Det innebär fysiska ansträngningar som många inte kan klara vid hög ålder. Fiskarkåren betraktas som egna företagare och de får själva betala ATP-avgifter och löneskatt på sina inkomster. Man har visserligen tillgång till en egen frivillig pensionskassa, men på grund av den nämnda ekonomiska utvecklingen anser sig många inte ha råd att vara med även i denna försäkringsform. För många arbetsuppgifter på sjön måste vi ha folk. Jag kan som exempel nämna sjöräddningen, tullen, bevakningen och försvaret. Fiskarkåren har varit en synnerligen värdefull rekryteringskälla när det gällt att få folk till dessa arbetsuppgifter. Både för detta och för livet och utvecklingen i skärgårdssamhällena är det angeläget att förhållandena för denna yrkeskår kan förbättras så att de även i fortsättningen lockar folk. Sänkningen av pensionsåldern är en sådan åtgärd.

Det borde ju stämma till eftertanke när vi skall votera.

Herr talman! Tillåt mig att än en gång framhålla vikten av en snar lösning av denna fråga. Det är enligt min mening en klar rättvisefråga som vi här diskuterar. Det är inte tillfredsställande att den som står ute på verkstadsgolvet skall få vänta två år längre på sin pension än tjänstemannen på andra sidan verkstadsdörren. Det har jag sagt många gånger förr, men jag vill upprepa det. Det är ett stort framsteg att SAF och LO nu kommit överens om att sänka pensionsåldern till 65 år fr.o.m. den 1 januari 1975, för alla LO-medlemmar. Den överenskommelsen visar ju också klart att man ansett det vara en angelägen reform att sänka pensionsåldern. Men skall alla få del av den reformen krävs det lagstiftning och den måste enligt min mening komma så snart som möjligt. Det är därför jag agerar i den här frågan. Sedan vet vi att människor är olika. Inte alla vill sluta sitt arbete vid 65 års ålder. Somliga vill sluta tidigare. Det gäller många yrkesgrupper. Vi hörde senast om fiskarkåren. Jag vill gärna instämma i vad som där sades. Andra vill fortsätta att arbeta. Därför är det utomordentligt angeläget att reformen utformas så, att den ger möjligheter till individuella variationer, att pensionsåldern alltså med andra ord kan göras rörlig. Det är ett andra krav som man måste ställa på en reform på detta område — en reform vilken, som jag sade nyss, jag hoppas skall komma mycket snart. Jag skall inte argumentera längre denna gång. Jag ansluter mig till vad som har sagts från vårt håll tidigare i debatten och yrkar bifall till reservationerna I, III och V.

Herr talman! Debatten i denna väsentliga fråga har förts under en följd av timmar, men jag tycker ändå att det kan vara angeläget att ytterligare understryka något av det som står i betänkandet, vilket jag som socialdemokratisk ledamot av socialförsäkringsutskottet står helt bakom. Vi talar klart om att vi vill ha ett principuttalande beträffande pensionsfrågorna över huvud taget och att vi vet att pensionsålderskommittén bedriver sitt arbete med sikte på att den allmänna pensionsåldern bör vara 65 år. Men vi drar också fram en speciell grupp i ljuset, och det är de unga invaliderna, de som redan från födseln haft sådana handikapp att de inte haft möjligheter att gå ut i arbetslivet och de som skadas i unga år och aldrig kan få ATP-poäng. Vi tycker att det är ytterst angeläget att förbättra deras situation. De får, om vi inte gör något åt det, gå ut i livet med enbart en grundpension, som de skall leva på fram till dess att de dör. Vi vill lyfta fram dem i ljuset, och dessutom vill vi att de föräldrar som har hand om dessa barn skall förstå att vi vill hjälpa och stödja dessa kategorier. Det finns också en annan grupp i samhället, nämligen människor som redan är pensionärer. Vi finner det ytterst angeläget att kommittén tar upp även dessa grupper och att vi får med dem i bilden när vi skall lägga fram ett förslag, när vi skall studera kostnaderna, vilket de flesta här i debatten har glidit förbi. Då är det angeläget att vi får en samlad bedömning av kostnaderna och av vilka grupper som skall prioriteras. Att man driver denna fråga så hårt just nu och att man vill ha ett principbeslut i stället för ett principuttalande är ju inte alltför svårt att förstå. Vi står ju inför en valrörelse i höst, och då är det alldeles uppenbart att man vill så klart som möjligt markera att man är allas vän i alla sammanhang. Herr Carlsson i Vikmanshyttan har talat om att han drivit denna fråga i tio år, och jag vill inte på något sätt förneka att detta skett i ett ärligt syfte och med ett verkligt patos såväl i utskottet som i kammaren. Jag tycker dock att herr Carlssons jämförelser med förhållanden utanför Sverige, där han pekar på olika pensionsåldrar i olika länder, kan vara väl värda en liten mässa här, och jag skall något beröra hur förhållandena gestaltar sig i de olika länderna. Herr Carlsson nämnde Västtyskland. Ja, visst har man ett bra utbyggt socialt system där, men de kvinnor som aldrig har varit i förvärvsarbete har inte rätt till en egen pension eller till hustrutillägg, om maken är en ålderspensionär. Dessa förmåner, som syftar till rättvisa även för de grupper som aldrig har varit i förvärvsarbete, drar en stor kostnad i vårt land. Herr Carlsson nämnde Norge och sade, att pensionsåldern där är 67 år. Det är alldeles riktigt, men kanske hade bilden blivit något bättre, om herr Carlsson samtidigt hade nämnt att pensionsåldern där sänktes på förslag av arbeiderpartiet i slutet på förra året från 70 till 67 år. Både herr Carlsson och jag är verksamma i nordiskt samarbete, och Nordiska rådet har haft sin session under förra månaden. Vi hade bl.a. uppe till behandling harmonisering av lagstiftningen i Norden. Herr Carlsson deltog i den debatten. Protokollet har kommit i dag. Herr Carlsson sade i det sammanhanget att om vi menar allvar med talet om nordisk samverkan på gräsrotsnivå, så bör vi få en samordnad lagstiftning. Låt mig då fråga herr Carlsson: Innebär detta att vi i den här frågan bör vänta till dess man i Norge är mogen att sänka pensionsåldern till 65 år? Om det finns något allvar bakom talet om en harmoniserad lagstiftning, skall vi ju vänta på den politiska viljan och på de ekonomiska resurserna att där genomföra en reform. Herr Ringaby talade faktiskt rätt välvilligt om att vi har det bra. Välfärden är väl utvecklad, och pensionerna har ett reellt innehåll. I långa stycken hade jag en känsla av att herr Ringaby instämde med utskottsmajoriteten trots att han står antecknad på reservationen. Men sedan kom herr Ringaby in på finansieringsfrågan och sade att några skattehöjningar för att finansiera en sänkning av pensionsåldern kunde han inte tänka sig. Vi bör kunna finansiera denna reform inom ramen för tillgängliga resurser, sade han. I gårdagens finansdebatt var moderaternas tro på tillväxttakten i vårt land inte alltför stark. Slutorden i herr Ringabys anförande gick ut på att han hoppades att pensionsålderskommittén skulle göra en ekonomisk bedömning och lägga fram ett vettigt förslag. Och ytterligare sade herr Ringaby att han förlitade sig på pensionsålderskommitténs kompetens på området. Det tror jag att herr Ringaby gjorde alldeles rätt i. Herr Mundebo talade om att utskottsmajoriteten bara önskar ett principuttalande, som till intet förpliktar, medan reservanterna vill ha ett principbeslut — som om detta gällde något oerhört revolutionerande. Men inte kan människorna leva på ett principbeslut. De kommer naturligtvis att fråga: När får vi vår pension? Jo, svarar herr Mundebo, så snart resurserna räcker till. Herr talman! Jag tyckte att det var angeläget att jag fick peka på detta. Antingen man nu talar med dubbla tungor eller bara vill markera en särställning, så ber jag att få anföra ett citat. Den 27 maj 1957 sades någonting i riksdagen som då hade stor betydelse och som bör påminnas om i dag: ”Genom pensionerna vill vi ju göra livet ljusare och lättare att leva för människorna. Ålderdomstryggheten är en mycket väsentlig sak i det sammanhanget. Vi avser väl alla, vare sig vi går på den ena eller den andra linjen, att åtgärderna skall bli till välsignelse för det svenska folket. — — — vi har kunnat samla oss till en betydande höjning av folkpensionen och därigenom skapat garantier för en tryggad ålderdomsförsörjning för hela det svenska folket.” Det var dr Gunnar Hedlund, som i ATP-debatten betonade vikten av höjningen av folkpensionerna. Hade han i det sammanhanget fått gehör för sin linje, hade inte den debatt kunnat föras som ni för här i dag, ty då hade inte pensionerna haft det reella innehållet att människorna kunnat pensionera sig vid 65 års ålder. Då hade de inte kunnat få den standard som ger livet mening och den hade inte blivit till den välsignelse för dem som dr Hedlund talade om. Vi kan vara eniga om att vi har en vilja att göra det bättre för människorna. Den ”politisering” som skett hade det varit bättre om vi sluppit i det här sammanhanget.

Herr talman! Jag begärde ordet för att till att börja med säga att jag aldrig nämnde Västtyskland när jag lämnade redovisningen av pensionsnivån i olika länder. Det kanske var ett förbiseende av mig; jag räknade upp en lång rad andra länder, men Västtyskland var inte med. Sedan frågar fru Håvik om jag menar allvar med talet om nordisk samordning. Ja, det gör jag. Av den främmande arbetskraften i vårt land kommer den allra största delen från Finland till Sverige. I Finland har man 65 år som pensionsålder, och jag tror att det finns anledning att vi håller jämna steg med Finland på den punkten. Sedan säger fru Håvik till slut att det är vissa som i den här debatten talar med dubbla tungor och att det hade varit bättre om vi inte hade gjort politisk affär av den här frågan. Jag har tidigare i dag redovisat min inställning och redogjort för min bakgrund och mitt ursprung i detta samhälle. Låt mig säga till fru Håvik och till alla, att jag har den bakgrunden med mig också när jag är i Sveriges riksdag. Det är också mot den bakgrunden och med utgångspunkt från mina erfarenheter, som jag under hela 1960-talet och de år som gått av 1970-talet, drivit den här frågan i utskottet och här i riksdagen. Det är en för mig allvarlig och viktig fråga därför att den berör många människor, som verkligen frågar: Varför fattas det aldrig ett positivt beslut i riksdagen? Hur länge skall man förhala den här frågan om sänkning av pensionsåldern? Den ambition som har drivit mig har varit att försöka ge den rätt och den rättvisa som dessa människor vill ha och måste få. Man kan göra många tolkningar på den här punkten, fru Håvik, men den sociala ambitionen som jag har i den här frågan skall inte misstolkas i den ena eller andra riktningen.

Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan nämnde inte Västtyskland. Jag är ändå glad att jag tog upp också det landet för att få tala om för kammarens ledamöter hur man löst pensionsfrågan i det sammanhanget. Herr Carlsson nämnde däremot en hel del andra länder — även länder där pensionsåldern var 55 och 57 år. Vi har gemensamt varit på resor och sett länder där pensionsåldern ligger på den nivån, och vi har gemensamt kommit fram till att man där varit tvingad att arbeta upp till i många fall 70 års ålder och mer — för att pensionen skulle ha ett sådant innehåll att man skulle kunna leva på den när man hade samlat tillräckligt många poäng. Många gånger kan en pensionsålder som ligger mycket lågt vara uttryck för en dold arbetslöshet. Vi har ofta diskuterat den frågan gemensamt, herr Carlsson. På den korta repliktid jag har till mitt förfogande kan jag inte närmare utveckla frågan om den politiska ambitionen. Men jag vet att det som hänt i vårt samhälle under den tid då socialdemokraterna varit i regeringsställning är alldeles tillräckliga bevis för den politiska ambitionen. Jag avser då inte endast principbeslut, utan fullt genomförda beslut — som fattats och genomförts i takt med hur resurserna har räckt till. Det är ändå så att det parti som sitter i regeringsställning också måste ta det politiska ansvaret; man kan då inte spela för galleriet.
Herr talman! Jag vill kort säga till fru Håvik att det i väsentliga frågor också gäller att ha den politiska viljan. Tyvärr har inte denna politiska vilja funnits hos majoritetspartiet när vi diskuterat den sänkta pensionsåldern.
Herr talman! Menar herr Carlsson i Vikmanshyttan att det utskottsbetänkande som nu ligger på riksdagens bord ger uttryck för mindre politisk vilja än reservationen I som herr Carlsson har pläderat för, när vi tar fram andra grupper i sammanhanget — dagens folkpensionärer, de unga invaliderna — och väger deras behov mot angelägna behov för andra grupper? Herr Carlsson går i debatten förbi vad som har hänt på arbetsmarknaden, där denna fråga blir löst för de stora LO-grupperna. Det är inte längre tal om alla de glömda människor som herr Carlsson tog upp i debatten förra året. Många har fått pensionsfrågan löst, och en successiv utbyggnad av pensionen kommer att ske för dessa grupper.

Herr talman! Det skulle inte förvåna mig om den publik som eventuellt följer denna debatt i radio och TV eller våra ärade besökare på läktaren finner denna debatt underlig på många sätt. Kunde jag bidra till att skapa klarhet för dem som lyssnar på oss vore jag glad. Jag tycker nämligen att det är litet nedsättande för svensk parlamentarism med en debatt på detta plan. Vilket är nu läget? Utskottet vill uttala sig för principen om sänkning av pensionsåldern till 65 år, för förbättring av nuvarande pensioner, för radikala åtgärder till invalidernas fromma och för ökade möjligheter till rörlig pension. De borgerliga säger: ”Vi vill ha ett principbeslut om att pensionsåldern skall sänkas till 65 år.” Men man vill inte ange när sänkningen skall ske. Kommunisterna går raka spåret och kräver beslut om sänkning från en viss tidpunkt. Jag har respekt för kommunisternas hållning, även om jag inte gillar deras framgångsmetoder. Deras hållning vittnar om att de är beredda att ta alla konsekvenser av det resonemang de för, vilket däremot de borgerliga inte vill göra eftersom de ingalunda talar om vid vilken tidpunkt beslutet skall verkställas. Läget är ju följande. Det har i riksdagen påkallats utredning om sänkning av den allmänna pensionsåldern. En utredning i vilken alla partier utom kommunisterna är med arbetar sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka och har. gjort klart att man hoppas vara färdig vid årets slut. Socialdemokraterna vill vänta på den utredningen, som enligt sina direktiv skall behandla inte bara frågan om sänkning av pensionsåldern utan även en rad andra stora frågor — nästan alla ytterligt kostsamma. Och en fråga som utredningen skall titta på är pensionsnivån, som får större betydelse ju lägre pensionsåldern sätts. I sak är alltså alla partier överens om att den allmänna pensionsåldern skall sänkas till 65 år. Den stora majoriteten i denna riksdag vill ingalunda spika tidpunkten i dag. Hela denna väldiga majoritet, socialdemokrater och alla borgerliga partier, vill invänta utredningen och sedan behandla frågan. Då tycker jag att socialdemokraternas hållning har en helt annan kvalitet än de borgerligas. Det finns ju ingen splittring i landet kring själva principfrågan om en sänkning till 65 år. Det är en tidpunktsfråga, som ytterst blir en resursfråga och också i viss mån en fråga om avvägning gentemot andra saker. Då blir man litet förvånad när den värderade kammarledamoten herr Mundebo går upp och talar så varmt för den borgerliga linjen. Jag vet inte att de borgerliga någon gång tidigare när de har krävt utredning har talat om att man på förhand skulle fixera datum. Den tanken har alltså kommit upp nu. Man har krävt utredning, det krav som man har ställt har villfarits av regeringen för snart två år sedan och utredningen pågår. Då skall man plötsligt sätta sig på utredning, direktiv och alltsammans och slå fast att nu skall det här ske till varje pris — utan att man talar om när det skall ske och på vilka villkor. Det måste skapa en egendomlig situation för herr Mundebo, som sitter med i utredningen och som har tagit utredningsuppdraget utifrån föreställningen att den skulle göra ett jobb i enlighet med direktivens anda och mening. Jag uppfattar herr Mundebo som en mycket god analytiker och dessutom som en redbar människa, vilket jag säger på fullt allvar och inte för att stryka honom medhårs. Jag sätter bl.a. stort pris på hans sätt att diskutera i utskottet och i utredningen. Jag tror inte att han tänker sälja sin själ för denna grynvälling som de borgerliga kokar ihop. Nej, det här är gamle Braskens situation, förestavad av att vi har några månader kvar till valet. Herr talman! Det är ju ingen hemlighet att ett visst partis råa spekulation i valet har tvingat andra in i samma spekulation, men svenska folket skall naturligtvis få veta inför valet vad det är fråga om. Det skall inte bli någon oklarhet på den punkten, tror jag. Det kommer inte att bli plats för buskagitation av någon betydelse i den här frågan. Min förhoppning är att svenska folket skall le åt en linje som innebär att man strax innan utredningen är klar skall avgöra frågan principiellt, en detalj vars avgörande inte får någon praktisk betydelse för sakens gång. Det är en principskillnad mellan kommunisternas hållning och de borgerligas, och den är ganska viktig. Kommunisterna kan gå ut och säga: ”Vi vill ta tjuren vid hornen och bestämma en viss tidpunkt.” Men för de borgerliga är det precis lika oklart med tidpunkten som för socialdemokraternas del. Nu säger herr Mundebo — jag tror att jag kan citera honom ganska ordagrant fast jag inte är stenograf: ”Om vi fått en klarare skrivning från socialdemokraterna, skulle jag för min del ha avstått från att reservera mig.” Det skulle peka på att han inte är bunden av en partilinje, vilket i så fall gör saken än värre för herr Mundebo. Jag tror ändå att han känner sig bunden. Men kan vår skrivning vara klarare än den är? Som fru Håvik påpekade har vi inte nöjt oss med den allmänna pensionsålderns sänkning i socialdemokraternas skrivning, utan vi har också anfört andra saker som vi upplever som ungefär lika angelägna. En del av dem står i direkt relevans — t.ex. pensionsnivån — till pensionsåldersfrågan. Herr Ringaby tyckte — fast det är kanske mera en marginell fråga i den här debatten — att svårigheten att få jobb är ett skäl för att skynda på med en sänkning av allmänna pensionsåldern. Jag har väl ingen anledning att a priori motsäga honom. Men jag delar herr Olssons i Stockholm sätt att resonera. Jag vill nämligen göra allt för att detta samhälle skall bereda arbete åt alla som vill och kan arbeta. Jag vägrar att koppla ihop frågan om pensionsåldern med frågan hur man skall lösa sysselsättningsproblemen, eftersom det vore en socialt felaktig hållning. Mer och mer blir vi på det klara med vad arbetet betyder för människorna även i högre ålder. Att vi har en situation just i dag som är litet besvärande och som gör att intresset fokuseras på de äldre när det gäller sysselsättningsproblemen är en sak. Men det får inte föranleda riksdagen, tycker jag, att tappa bort de bärande principerna i vår sociala och arbetsmarknadspolitiska linje, en linje som vi, enligt vad jag uppfattar, förut alltid varit överens om här i landet. Jag vill berätta att så tidigt, om jag minns rätt, som 1944 hölls det en konferens i Saltsjöbaden, arrangerad av Arbetsgivareföreningen, där LO och, om jag inte tar fel, också TCO var med — jag har bara ett par punktminnen klara. Men vi tog upp frågan om vi skall ha en fast pensionsålder och om vi skulle anse att man har rätt att skicka hem folk när de har nått pensionsåldern även om de inte då vill bli pensionerade och även om de kan arbeta. Det var den gamle direktören Schwartz som var ordförande. Han och jag blev på ett tidigt stadium överens om att vi skall ha en fast pensionsåldersgräns, att vi skall ha denna absoluta rätt för människorna att lägga av om de vill. Men vi var lika överens om att det var vår skyldighet att försöka ha en arbetsmarknad som står till förfogande med arbetsuppgifter även för den pensionär som vill fortsätta arbeta. Det var länge sedan vi kunde vara överens om det. Jag uppfattar det i dag närmast som litet farligt och reaktionärt — nu syftar jag inte alls på herr Ringaby personligen — att diskutera som han gör. Jag vill slå vakt om den princip jag här har talat om, och följaktligen vill jag ha andra motiv för den lägre pensionsåldern, som jag många gånger anfört i den gamla riksdagen. Så sade herr Olsson från vpk — han var inte helt kristallklar i detta stycke — någonting om att det var undanmanövrer från Fredriksson och Persson, men han ville inte genera oss. Jag hade då inte yttrat mig, och jag förmodar att herr Olsson syftade på mitt resonemang i utskottet eller möjligen i tidigare motioner, och därför skall jag gå in litet på detta också. Han sade bl.a. att jag vid något tillfälle sagt att vi får ingen reform om vi bara väntar på att få råd. Det var i och för sig ett korrekt citat, men det var insatt i ett litet felaktigt sammanhang. Det var när vi i den gamla riksdagen 1969 behandlade en motion som jag och 24 andra socialdemokrater hade väckt om utredning om sänkning av pensionsåldern. Jag hade nog fått 124 med på den motionen om jag hade velat, men jag måste sätta stopp någonstans och det blev vid 25. Så det har faktiskt funnits ett utbrett intresse bland socialdemokratiska riksdagsmän för den här frågan också, det kan jag försäkra herr Eric Carlsson, även om han och jag kanske kamperar ihop utan att det på något sätt har blivit en union i den här frågan. Vad sade jag då i den debatten och som herr Olsson också knyter an till? Jag krävde en utredning av frågan om sänkning av allmänna pensionsåldern. På den tiden fanns inte LO-överenskommelsen om 65 år. Då sade utskottets talesman till svar att det behövs ingen utredning; får vi pengarna så är det bara att sätta i gång. Jag sade då att vad vi måste ha är en planering av ekonomin så att vi någon gång kan verkställa förslaget. För väntar vi bara på den dagen när man kan konstatera att det är pengar över, då blir det aldrig gjort. Det tycker jag att man kan stå för än i dag, för det blir aldrig några pengar över om man inte planerar för utgifter. Det var detta jag var angelägen att klara ut i sammanhanget. Annars tycker jag att herr Olsson i Stockholm och jag är rörande överens om det allra mesta här. Sedan gäller det då om vi för gruvarbetarna skall ha en lägre allmän pensionsålder. Redan i motionen år 1969 rörande utredning om sänkning av den allmänna pensionsåldern anförde vi den uppfattningen att det inte är den rätta vägen att gå fram gruppvis för att lösa det problem som man vill lösa, när man kräver en sänkning av gruvarbetarnas pensionsålder. Vi menade att skall man komma åt det problem man vill komma åt måste man dels behandla individen just som individ — hälsa och allt detta — dels se till individens arbetsuppgift. Och som jag tror att herr Fredriksson sade i sitt senaste inlägg vet vi ju att ”gruvarbetare” är lika oegentligt såsom term som beteckningen ”sågverksarbetare” skulle vara i detta sammanhang för alla som är sysselsatta inom sågverksindustrin. Jag är övertygad om — och nu vill jag gärna polemisera litet mot herr Hagberg — att just de problem som herr Hagberg talat om här i eftermiddag löser man bäst genom att pröva individens situation. Då gäller det bara att ha en möjlighet till förtidspensionering som är så tilltagen att den rymmer tillräckligt. Vid en generell gruppensionering kan vi aldrig få en sådan generositet att vi träffar individernas situation tillfredsställande. Vad herr Hagberg är orolig för är att om vi inte avgör gruppvis så blir det inte någonting av med en lösning. Jag skall gärna medge att det finns frågor där jag — och hela LO-rörelsen — med all rätt haft anledning att resonera så. Men det var närmast förr. Nu vet folk på ett helt annat sätt hur de skall ta till vara möjligheterna, och det är en helt annan attityd dels från riksdagen, som är den beslutande församlingen, dels från byråkraterna, som verkställer de politiska besluten. Därför har man inte anledning att se så pessimistiskt på frågan. Jag vill alltså hävda att detta att inrikta sig på grupper är faktiskt att vara mindre radikal. Det är klart att det låter bra att gå ut och säga: Nu skall gruvarbetarna få sänkt pensionsålder. Men då måste vi göra likadant med alla andra grupper som inrymmer personer och funktioner med hårda jobb, och då är det inte längre fråga om arbetsförhållandena, om pressen på individen, utan om att mer eller mindre sänka den allmänna pensionsåldern ytterligare, och så har vi hela problematiken med differentieringen kvar i alla fall. Herr Hagberg talar om millimeterrättvisa — han syftar då just på den individuella behandling som jag här har talat för — och säger att det är ett sätt att skjuta ifrån sig reformerna. Jag hävdar, herr Hagberg, att det är inte signifikativt för politiken vare sig här i riksdagen eller hos de administrerande myndigheterna att resonera på det sättet. Till sist, herr talman, två små saker — jag tror att fru Håvik nämnde den första. Man försöker framställa det så att borgerligheten, synnerligast centern, haft en enorm reformvilja och åtrå på pensioneringsområdet under det att socialdemokraterna sitter här som det största partiet och bromsar. Men den minsta eftertanke måste göra klart att om vi inte hade lagt fram förslaget om ATP och fått i gång det systemet 1960, så hade vi inte haft en rimlig chans att resonera pensioner på den nivå där vi diskuterar frågan i dag. Vi hade haft jätteproblem. LO kunde häromsistens få till stånd ett avtal om pension vid 65 års ålder — ett avtal med fina saker men tyvärr också med sämre saker än på tjänstemannasidan. När vi fick det avtalet var det inte bara och inte i huvudsak — jag darrar inte på manschetten när jag gör det påståendet — tack vare LO-rörelsens styrka. Den har varit stark i många år, men det har ändå varit omöjligt för oss att resonera med Arbetsgivareföreningen och arbetsgivarvärlden på samma sätt som tjänstemännen kunnat göra. De har alltid haft det såpat och smort i portgången, och de har haft lätt att bli förstådda. Vi däremot har kämpat förgäves med nära nog allting, och vi har fått vända oss till riksdagen. När det nu lossnade på Arbetsgivareföreningen härledde jag det ur två fenomen. Det ena var att det hade skett en sådan radikalisering i den allmänna opinionen, en sådan attitydförändring till mycket i arbetsgivarvärldens politik, att man måste börja se om sitt hus. Man fick, som jag brukar säga, börja att bli salongsfähig i Socialsverige. Det var det ena. Det andra och avgörande var inte att det finns en betydande borgerlig minoritet i riksdagen utan att vi gav besked och sade, att om ni inte tar detta på allvar, så blir det en lagstiftning. Det hade vi nämligen under hand kommit överens med regeringen om. Jag kan försäkra denna kammare och detta härliga svenska folk, att vi hade haft en lagstiftning i dag, om arbetsgivarna inte hade sagt ja. Detta har flera tidigare talare varit inne på. Jag lyssnade t.ex. mycket gärna på herr Carlsson i Vikmanshyttan — hör nu på vad jag säger, vännen Carlsson — som gav uttryck åt precis samma anda som har legat bakom LO:s attityd som nu har fått en lösning på avtalsplanet. Men den omständigheten att problemet för löntagarna nu är löst på visst sätt på avtalsplanet innebär inte att frågan om pensionsåldern i lagstiftningen är avvecklad. Den kvarstår. Det är bara det att vi måste få göra det nödvändiga utredningsarbetet. När jag inledningsvis sade några hårda ord om en viss försumpning i politiken, så gjorde jag det därför att det skulle vara mera hedrande för denna riksdag att göra klart för svenska folket att alla partier är överens om att nu ta i på skarpen med dessa problem så fort som möjligt. Det vore hedervärt. Men att i den kommande valrörelsen framställa socialdemokraterna som negativister i denna stora reformpolitik är ju orimligt. Det tror jag också att vi alla är överens om, även om vi smågrälar om litet av varje.
Herr talman! Liksom många andra pensionsdebatter under tidigare år startade också denna med en debatt i sakfrågan, men nu slutar den som en rent partipolitisk debatt. Yngve Persson sade exempelvis att det finns helt andra kvaliteter i socialdemokraternas ståndpunkter än i de övriga partiernas. Och Doris Håvik använde samma ord som hon använt så många gånger tidigare, då hon graderat andra partiers reformvilja, nämligen att det är ett spel för galleriet. Det är alltid så att Yngve Persson och Doris Håvik framför allvarligt menade förslag utan några som helst biavsikter och utan tanke på förslagens politiska effekt, medan de andra partierna alltid anlägger politiska aspekter på och har politiska bitankar med sina förslag. Jag vill emellertid bestämt säga att bakom de ståndpunkter som vi från mitt parti har tagit finns det en politisk vilja att nu fatta beslut i en central social fråga. Den viljan till ett pensionsbeslut har funnits många tidigare år. Den har funnits valår och icke valår, och den kommer att finnas till dess reformen är beslutad. Yngve Persson frågar: Kan vår ståndpunkt vara klarare än den är — utskottsmajoriteten har ju tagit upp en del frågor som de borgerliga inte tagit upp, t.ex. frågan om de unga invaliderna. Jag ber att få hänvisa till reservationen I till utskottets betänkande — där finns det reformprogram angivet som vi menar måste fullföljas för kommande år, och i det ingår alla de delar som varit aktuella i denna debatt. Men i den centrala frågan, den som debatten skall handla om, nämligen en sänkning av pensionsåldern, säger utskottsmajoriteten inte ett ord. Om tystnad är klarläggande, då är socialförsäkringsutskottsmajoritetens betänkande helt klart. Jag vill gärna tillägga att herr Fredriksson i ett par inlägg gjort klarlägganden som jag med tillfredsställelse noterat och som jag satt stort värde på. Yngve Persson tycker att jag är i en egendomlig situation i pensionsålderskommittén därför att jag vill ha det här beslutet nu i riksdagen. Jag hoppas att Yngve Persson ändå skall kunna behålla den värdering av mig som en god analytiker och en redbar människa som han haft hittills. Låt mig säga att det inte är för kommitténs skull som jag finner ett klarläggande i pensionsfrågan angeläget. Det behövs ett besked av riksdagen för att klarlägga för de människor som berörs av en pensionsåldersreform att samtliga partier i denna riksdag med kraft vill verka för att så snart som möjligt genomföra en sådan reform. Jag kan försäkra att jag inte misstror socialdemokraternas reformvilja på denna punkt — det har jag också understrukit i mina inlägg — men jag är besviken över att man inte vill klart säga ut att man vill ge den reformen hög prioritet. Jag är inte särskilt glad över ett principbeslut i dag. Jag hade varit glad om riksdagen i år, 1973, hade kunnat fatta ett konkret beslut om en sänkt och rörlig pensionsålder. För två år sedan förutsatte vi att det skulle kunna ske detta år. Så tycks icke bli fallet.
Herr talman! Yngve Persson försöker här driva sin linje att arbetare i hårt och hälsofarligt arbete skall kunna pensioneras tidigare. Man måste väl då först slå fast att det på vår arbetsmarknad finns skilda arbetsuppgifter, hårdare och mindre hårda arbeten. En målsättning måste vara att de som har hårt arbete skall ha möjlighet att ta pension vid 60 års ålder. Då vill Yngve Persson gå på individerna. Enligt vad jag förstår talar han för den typ av förtidspension vi har i dag. Med den erfarenhet jag har vill jag säga att det innebär en förnedring att få förtidspension. Först när man har något fel och inte orkar med sin uppgift skall man gå till läkare och begära förtidspension. Då är man utsliten och då fyller pensionen inte funktionen att vara förebyggande. Det borde inte vara så att man ser på individen och avgör att den som är slut skall få pension. Det är också orimligt att man skulle kunna se på individen och säga att han har två tre år kvar innan han är slut och därför får han pension. Därför måste man generellt gå på vissa grupper. Vi anser att alla som arbetar inom gruvindustrin utgör en sådan grupp, men också de som arbetar vid järnbruk, i skogsindustrin och inom byggnadsindustrin hör dit. Vi har därmed inte sagt att alla byggnadsarbetare skall vara med, men många byggnadsarbetare har sådana uppgifter att de behöver pension vid 60 års ålder, och det är så vi vill se det hela. I fråga om arbete under jord och ovan jord i gruvindustrin anser vi att alla arbetare i hårt och hälsofarligt arbete skall ha tidig pension. Det bör inte finnas någon skillnad när utvecklingen på arbetsmarknaden har varit sådan den varit. Därför tycker jag att Yngve Perssons resonemang om att man skall gå på individen faller. Då kommer arbetarna inte att ha någon glädje av sin pension när de väl har fått den.
Herr talman! Herr Persson i Stockholm gav oss komplimanger för de förslag som vi har lagt fram. Han menade att förslagen var bra, att vi sade rakt ut vad vi menar, att vi är villiga att ta på oss kostnaderna osv. Jag vill returnera den komplimangen genom att säga att jag personligen delvis har inspirerats av det som herr Persson sagt tidigare i andra sammanhang, inte minst i riksdagen 1969. Jag skulle kunna läsa upp avsnitt av det. Jag skall emellertid i stället ta upp den fråga där han tyckte att jag var oklar, nämligen beträffande resurserna och kostnaderna.

En sådan situation tror jag vi aldrig får uppleva.” Längre fram i debatten sade han, också angående kostnaderna: ”Men att skjuta ifrån sig reformkravet under motivering att vi saknar resurser går helt enkelt inte. I sak tycker jag det är en skral social ingenjörskonst att låta en sänkning av den allmänna pensionsåldern vänta ytterligare. Den borde ha en topplacering på listan för jämlikhetsreformer.” Jag ber bara att få instämma i det som sades då. På den tiden tillhörde jag inte riksdagen, men det sagda står sig och är värt att upprepas även 1973. Det är bara synd att herr Persson inte längre står för det.
Herr talman! Jag måste fatta mig kort när jag har tre personer att svara. Till herr Mundebo vill jag säga att jag inte ifrågasatte de borgerligas vilja att genomföra reformen; jag ifrågasatte arbetsmetoden, som jag tyckte var litet suspekt eftersom vi inte har någonting att vinna med den. Det finns inget annat motstånd än de ekonomiska svårigheterna i det här sammanhanget, och dem kan ingen komma ifrån när avgörandet skall falla. Sedan vill jag slå fast att de borgerliga inte försökte åstadkomma någon kompromisskrivning. Däremot ansträngde sig socialdemokraterna att få en skrivning där vi kunde vara överens om tagen. De borgerliga ville bara att det skulle slås fast att pensionsåldern skall sänkas. Till herr Hagberg vill jag säga att vi nu inte längre skall föra debatten om vad som är bästa sättet att tillgodose det som både han och jag vill tillgodose. Det är bara så att han och jag har olika uppfattningar om den saken. Jag har verkligen ägnat stort intresse åt problematiken, vilket också framgår av 1969 års motion, och jag har kommit fram till att vad jag säger är en riktig linje. Jag vill bara anföra ett litet exempel för att visa i hur liten grad man löser problemen om man går på grupperna. Vid gruvorna finns det vaktmästare. Ofta är det folk som inte längre orkar med det tunga arbetet, men säg att det är en frisk människa som har vanliga vaktmästarsysslor och att hans arbete har samma natur som andra vaktmästares. Bara därför att han tillhör en viss grupp kan man inte gärna mänga med honom och säga nej till andra — då blir resultatet bara att det reses andra krav på sänkningar av pensionsåldern ur jämlikhetssynpunkt. Herr Olsson i Stockholm har jag redan bemött. Men kom ihåg att jag tillsammans med mina kamrater krävde utredning i frågan. Vad jag då sade — jag upprepar det, herr Olsson — var att vi inte kan vänta på att finansministern en dag skall komma och säga att han har fått pengar över. Vi måste utreda frågan och sätta in den i prioriteringssammanhang. Vill vi lösa problemet, måste vi se till att pengar avdelas för uppgiften.